Herr talman! Riksdagen begärde 1970 hos Kungl. Maj:t en översyn av steriliseringslagen. Den utredningen har ännu inte kommit till stånd. Vi har därför aktualiserat frågan genom en motion och genom reservationen till utskottets betänkande. Med hänsyn till den förträffliga texten i reservationen vill jag nu bara yrka bifall till denna.

Herr talman! Som herr Werner i Malmö säger fattade riksdagen 1970 ett beslut om översyn av den 30 år gamla steriliseringslagen. Vi hade väl alla hoppats att den översynen skulle ske tämligen omgående. Men nu har vi 1972, och vi vet inte om översynen är påbörjad. Regeringen måste väl, tvärtemot riksdagen, av någon anledning inte anse att det är så bråttom. Jag tror att jag är ensam bland riksdagsledamöterna om att tillhöra den nämnd inom socialstyrelsen som beviljar eller avslår ansökningar om sterilisering, ansökningar från män och från kvinnor. Jag kan verkligen vittna om att lagen, som den är nu, är alldeles omöjlig att använda. Den var kanske — jag säger kanske — riktig 1940, men den är det absolut inte i dag. Vi måste helt enkelt ha en ny lag. Jag önskar att jag kunde läsa upp brev till socialpsykiatriska nämnden, i vilka män tigger och ber — ibland t.o.m. hotar — för att förmå oss att lämna ett bifall. Det är brev från män vilkas hustrur kanske fött flera barn och inte orkar med flera graviditeter, och männen anser att de skulle kunna genomgå operationen i stället för hustrurna. Ingreppet för mannen är ju så mycket mindre än det är för kvinnan, och dessutom är komplikationerna mycket mindre. Numera är det ju också fullt möjligt med en reoperation för mannen. Det finns två indikationer som är giltiga för män och tre för kvinnor. Det skriver också utskottet i sitt betänkande, men då skall man hålla i minnet att den sociala indikationen inte är vad vi i allmänhet kallar en social indikation, utan den gäller endast när vederbörande på grund av ett asocialt levnadssätt är uppenbart olämplig att handha vården av barn i framtiden. Jag vill poängtera än en gång att det inte är någon bred social indikation av det slag som används i andra sammanhang. Då kan ni också förstå att hur vi än försöker tänja lagen vid tillämpningen, så kan den många gånger inte användas för att medge bifall. 1968, för att ta det året som exempel, bifölls 1 578 framställningar. Av dem var det endast 5 som avsåg män. 1971 var tillstånden ungefär 2 300. Där har vi fortfarande ingen uppdelning på män och kvinnor, men jag skulle tro att det i varje fall inte var över 10 män. Därför är det angeläget att vi får en annan lag som blir mer lika för kvinnor och män. Jag måste också tillstå att jag har litet svårt att tolka utskottets skrivning. Utskottet säger sig naturligtvis vilja att det skall bli en förändring, men sedan skriver utskottet att det måste göras en översyn och att den skall ske i samband med att man ser över abortlagen. Jag kan inte se att det finns något särskilt stort samband mellan abortlagen och steriliseringslagen, och om utskottets ordförande eller någon annan talesman för utskottet kunde förtydliga vad som står i betänkandet, så skulle jag vara tacksam för det. Jag tillstår också villigt att det väl inte är på det här enkla sättet man ändrar lagar, men när utredningen dröjer och när det är så angeläget att få en förändring så tycker jag ändå att vi bör göra den förändringen. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen.
Utskottets ordförande hänvisar till de fakta som finns i utskottets betänkande och yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Lövenborg har frågat industriministern om han vill medverka till att en nödvändig upprustning och utbyggnad av Karlsborgs hamn på statlig bekostnad kommer till stånd. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Bakgrunden till den ställda frågan om Karlsborgs hamn är en av AB Statens skogsindustrier gjord utredning om ny uppläggning av sina transporter från Karlsborgs och Lövholmens bruk. I anslutning härtill har Kalix kommun hos regeringen hemställt att medel ställs till förfogande för vissa arbeten i Karlsborgs hamn. Det transportsystem, som ASSI avser att börja tillämpa under år 1973, förutsätter bl.a. utlastning från en centralhamn och transporter med moderna isförstärkta fartyg som lastar 5 000—7 000 ton skogsprodukter. Som centralhamn för produktionen i Norrbotten avser ASSI att utnyttja den planerade hamnen vid Haraholmen utanför Piteå. ASSI:s framtida transportsystem följer i stort den allmänna strävan från industrins sida mot en rationellare transportuppläggning. Med denna utveckling följer en viss koncentration av hamnverksamheten. En sådan har varit märkbar under ett antal år och kan antas komma att accentueras ytterligare. Drivkraften bakom denna utveckling är framför allt våra exportmarknaders krav på regelbundna transporter. När det gäller sjöfarten på Bottenviken påverkas utvecklingen i fråga om koncentration till vissa hamnar dessutom av det allmänna önskemålet om förlängd seglationssäsong. Genom att samla godset till ett begränsat antal hamnar underlättas nämligen isbrytningsverksamheten betydligt. Som en följd av näringslivets krav på täta och kontinuerliga transporter framstår vidare transportlösningar som innebär utskeppningar över en hamn sommartid och en annan hamn vintertid som orationella. Den dyrbara utrustning som behövs i en modern terminal måste kunna utnyttjas i största möjliga utsträckning. Dessa förändringar inom transportsystemet i stort innebär betydande samhällsekonomiska fördelar och utgör även en förutsättning för den norrländska exportindustrins livskraft. Jag vill här också nämna hamnutredningens arbete som klart visat på nödvändigheten av en viss koncentration av hamnväsendet. Inte minst gäller detta som förutsättning för vintersjöfart. Allmänt vill jag understryka vikten av att hamnfrågorna bedöms inom ramen för den regionala trafikplaneringen. Detta arbete pågår bl.a. med just Norrbotten som modellän. Det hittills utförda planeringsarbetet pekar på att man — med hänsyn till godsunderlaget i Norrbotten och kraven på rationella transportlösningar — bör inrikta insatserna i fråga om hamnväsendet i Norrbotten på högst två hamnar. Den ena bör uppenbarligen vara den befintliga hamnen i Luleå. Nyligen har betydande investeringar gjorts i Piteå hamn med sikte på att utveckla Piteå till en större träterminal, över vilken bl.a. ASSI skulle exportera sina produkter. En utbyggnad av Karlsborgs hamn skulle påtagligt minska underlaget för Piteå hamn. Härigenom skulle gjorda investeringar inte ge det åsyftade utbytet i näringsoch regionalpolitiskt hänseende. Utöver de anförda synpunkterna på hamnfrågan vill jag i sammanhanget framhålla, att det finns starka motiv för att man till Kalix på någon sikt lokaliserar en landtransportterminal. En sådan torde framdeles behövas för betjänande av näringslivet i de östra delarna av Norrbotten. Frågan kommer att prövas positivt i det regionala trafikplaneringsarbete som pågår i länet.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsminister Norling för svaret på min interpellation, som framställdes redan i februari. Däremot finner jag föga anledning att tacka för innehållet, som gör mig bekymrad, och delvis indignerad. Svaret innebär nämligen att man inom departementet anser att hamnen i Karlsborg skall läggas ner; det är den direkta innebörden. I min interpellation, som ursprungligen ställdes till industriministern men som sedan remitterades till kommunikationsminister Norling, frågade jag om statsrådet vill medverka till att en nödvändig upprustning och utbyggnad av Karlsborgs hamn kan komma till stånd genom finansiellt stöd från statens sida. Svaret torde vara en kalldusch för befolkningen inte bara i Kalixbygden utan i hela nordöstra Norrbotten. Det innebär nämligen att statsrådet, dvs. regeringen, inte alls vill medverka till att en nödvändig upprustning av hamnen i Karlsborg kommer till stånd. Det är natt, och jag skulle nog också vilja karakterisera svaret som ”rena natten”. Statsrådet Norling drar ner rullgardinen framför den starka, energiska och berättigade opinion som under lång tid har slagits för att Karlsborgs hamn inte bara skall vara kvar utan också byggas ut. Men jag är också övertygad om att sista ordet ännu inte är sagt, eftersom folket i Kalixbygden är ett kampdugligt släkte. Det vore naturligtvis felaktigt av mig att lägga hela ansvaret för svarets negativa innebörd på kommunikationsministern. Ansvaret är regeringens och industridepartementets som bara gapar och sväljer ASSI-ledningens mycket snäva ekonomiska kalkyler som inte tar hänsyn till totalkalkylen för samhället, däri inbegripet inte minst människorna och den bygd det här handlar om. Att svaret kommer nu efter så pass lång tvekan är ingen tillfällighet. I onsdags träffades flerårsöverenskommelse mellan AB Statens skogsindustrier och Gorthonrederierna i Helsingborg för sjötransporterna av kvantiteterna i ASSI:s nya transportsystem som tas i drift i mitten av 1973. Lastning kommer att ske vid Haraholmshamnen utanför Piteå, heter det i presskommunikén. Det sägs också att överenskommelsen inte utesluter lastning i Karlsborgs hamn ” därest fördjupning av farleden och utbyggnad av hamnen skulle komma till stånd”. Ja, just det! Men en fördjupning och utbyggnad av hamnen är just det som statsrådet — eller rättare sagt regeringen — inte vill medverka till. Herr Norling säger ju ordagrant i svaret bl.a. följande: ”Det hittills utförda planeringsarbetet pekar på att man — med hänsyn till godsunderlaget i Norrbotten och kraven på rationella transportlösningar — bör inrikta insatserna i fråga om hamnväsendet i Norrbotten på högst två hamnar. Den ena bör uppenbarligen vara den befintliga hamnen i Luleå. Nyligen har betydande investeringar gjorts i Piteå hamn med sikte på att utveckla Piteå till en större träterminal, över vilken bl.a. ASSI skulle exportera sina produkter. En utbyggnad av Karlsborgs hamn skulle påtagligt minska underlaget för Piteå hamn.” Så sägs det alltså i svaret. Därmed är beskedet klart. ASSI säger att man möjligen kan tänka sig att skeppa över Karlsborg, om investeringar i hamnen görs. I interpellationssvaret sägs att några sådana investeringar inte är lämpliga. Jag tycker att samspelet verkar väldigt perfekt. Målsättningen är klar och otvetydig. Man skall strunta i opinionen, man skall acceptera det strikt ekonomiska resonemanget precis på samma sätt som man från regeringens sida accepterar det privatkapitalistiska strukturomvandlingsresonemanget, som inte heller tar hänsyn till människor eller regioner. Timmen är sen, men jag kan inte låta bli att några ögonblick relatera förhistorien. ASSI har sedan flera år tillbaka bedrivit sin egen transportutredning. Den utredningen slutfördes och lades fram i fjol, och den redovisade tre olika alternativ, av vilka det ena var fördjupning och upprustning av Karlsborgs hamn, det andra en centralhamn på Harahol men utanför Piteå och det tredje nyttjande av hamnen i Holmsund i Västerbotten. Utredarna förordade att skeppningen från Karlsborg skulle upphöra; i stället skulle samtliga transporter ske landvägen till centralhamnen i Piteå. Det blev en opinionsstorm i Kalixbygden, det blev många uttalanden från fackföreningar, från politiska organisationer och naturligtvis också från kommunen. Till de mera tungviktiga uttalandena i sammanhanget hörde yttrandet från LO, som förordade Karlsborg som vinteröppen hamn, Länsstyrelsen i Norrbotten framhöll samma år att om det skall bli någon lokalisering av tyngre industrier till Norrbotten måste Karlsborg bevaras som stor hamn. Man betonade också att arbetsmarknadspolitiska skäl föreligger för att sjöfart bör garanteras till den här delen av Bottenviken. Jag delade denna uppfattning då, liksom jag gör det nu — och jag delar den med många andra. Jag är fortfarande övertygad om att det är ett riktigt konstaterande. Från regeringens sida talar man om behovet av att åstadkomma en bättre regionalpolitik, men samtidigt tänker man vidta — eller rättare sagt underlåta att vidta — åtgärder för att befrämja en lokaliseringspolitiskt förnuftig utveckling. Det sägs i svaret att det nya transportsystemet, som i realiteten innebär gravölet för Karlsborgs hamn, kommer att medföra betydande samhällsekonomiska fördelar. Det finns flera än jag som betvivlar detta. Om det hade sagts att ASSI — enbart ASSI — kan tjäna något på att samla utskeppningen till en hamn, hade det varit ett argument som jag inte helt hade kunnat bestrida, eftersom jag saknar underlaget, även om det också kan ifrågasättas att ASSI totalt skulle tjäna på det. Men det har också publicerats beräkningar som säger att det blir betydligt dyrare för Karlsborgsindustrin enbart genom att den skall lägga om befraktningen till Piteå. Att hamna 15 mil från utskeppningshamnen kan på sikt inte vara någon vinst för en industri. Och försämras det ekonomiska resultatet, ja, då kan det också komma att handla om den industrins framtid. Vi vet ju hur slipstenen brukar dras. Men jag lämnar det rent företagsekonomiska — för det går alltid att presentera siffror som visar vilken lysande affär det blir, precis som när privatkapitalet lägger ner och strukturomvandlar. Min uppfattning är att nedläggning av hamnen i Karlsborg kommer att motverka de lokaliseringspolitiska strävandena. Hur skall det då värderas? Jo, som en klar minuspost. Man har redan i den här regionen bekymmer med arbetslösheten. Länsstyrelsen fastslog i sitt yttrande att nedläggning innebär att ett hundratal arbetstillfällen bortfaller. Hur skall det värderas? Ja, naturligtvis som minuspost. Jag anser att nedläggningen försvårar möjligheterna att utveckla den befintliga industrin i Karlsborg och att styckegodstrafiken också till den länsdelen kommer att försvåras och fördyras. En klar minuspost. Sätt in allt detta i sitt sammanhang! Då måste jag säga att slutsatsen i svaret, nämligen att torpederandet av hamnen i Karlsborg är en bra regionalpolitisk åtgärd, framstår i sitt rätta värde. Ser man det i ett större perspektiv och inte i det snävt företagsekonomiska, finns det all anledning att känna sig oroad över följderna. Herr talman! Jag är besviken över svaret och vill vädja till kommunikationsministern att ta frågan under omprövning och göra det i samråd med industridepartementet och med ASSI:s ledning, som man ju rimligtvis bör ha något inflytande över.

Herr talman! Klockan är mycket, som herr Lövenborg säger, och det finns kanske ingen större anledning att hålla långa anföranden vid den här tidpunkten. Men det kan inte hjälpas att något ändå måste sägas mot bakgrunden av vad herr Lövenborg tog upp i sitt inlägg. Jag lade märke till att herr Lövenborg, kanske med en viss rätt, sett ur hans synpunkt, inte med ett ord berörde slutsatsen, det sista stycket i mitt interpellationssvar. Han har inte frågat om den saken, och därför behöver han heller inte tala om den. Men det måste ändå upprepas att det i interpellationssvaret konstateras, i motsats till vad herr Lövenborg här sade, att statsmakterna, om denna förändring nu skall ske på det sätt som jag har talat om i svaret, långt ifrån lämnar Kalix kommun åt sitt öde i detta avseende. Det står nämligen i mitt interpellationssvar att vi positivt skall överväga en landtransportterminal i Kalix. Hur man då skall kunna säga att vi helt och hållet lämnar den här regionen åt sitt öde i detta sammanhang, det kan jag inte förstå. Det finns, herr Lövenborg, här ett samband som jag har talat om i mitt svar. Om man menar allvar med en riktig trafikplanering kan man inte, hur gärna man än skulle önska det, dela upp ett visst godsunderlag på hur många hamnar som helst, på hur många järnvägståg som helst, på hur många lastbilar som helst. Det går inte; det finns en övre gräns. Man måste se till att det underlag man har behandlas på ett rationellt sätt. Vi lär inte vid den här sena timmen bli överens om ASSI:s transportlösning, och det begär jag inte. Men man kan kanske ändå begära att när vi vet vad det är fråga om för godsunderlag — och därom kan ingen tvekan råda, det går att räkna fram på kilot — så skall vi kunna bli överens i stort när det gäller exempelvis utbyggnaden av hamnanläggningar.

Vad är det för samhällsekonomi att på tre ställen på denna relativt sett korta kuststräcka försöka dela upp godset i framtiden på ett sätt som egentligen inte ger ett tillräckligt underlag för vare sig Piteå eller Karlsborg under sådana förhållanden? Luleå kommer alltid att klara sig, eftersom man har sin malm att skeppa ut. Ja, så där kan man vända på saken om man vill, herr Lövenborg. Då blir det kanske ett samhällsekonomiskt resonemang av en annan typ än om man bara inriktar sig på att en region tas ifrån någonting, utan att samtidigt sätta in det i hela perspektivet. Uppläggningen av transporterna från ASSI:s sida är som den nu är. Utredningen har pekat på att man från början i ASSI hade tänkt sig och också fann det ekonomiskt fördelaktigt att exportera sina produkter över Holmsund. Det var den första tanken. Ett sådant beslut skulle inte bara ha drabbat Karlsborgs hamn, utan det skulle också ha påverkat Piteå hamn i betydande utsträckning. Med de nu gjorda investeringarna i Piteå och med de ytterligare investeringar som kan förutses där är tanken att ASSI således kan koncentrera sina utskeppningar dit, och då får Piteå hamn ökade möjligheter och kan utvecklas till ett komplement till Luleå. Till det kommer frågan om sommartransport med båt över en hamn och vintertransport över en annan hamn. Jag kan inte detta i detalj och skall därför inte försöka förklara alla ekonomiska utsagor som kommit från ASSI. Men det räcker med att konstatera att vanlig enkel sammanläggning av fakta visar att det knappast kan vara rationellt att ena halvan av året utnyttja en hamn och andra halvan av året utnyttja en annan hamn för samma produkter från samma fabrik. Det har ASSI också dragit konsekvenserna av och sagt, att det måste vara lämpligare att transportera Karlsborgs och Lövholmens bruks produkter med järnväg från Kalix till Piteå. Man fick ju på sin tid med stor möda en järnväg byggd — ett industrispår mellan Morjärv och Kalix — och det har under åren varit mycken diskussion om huruvida man skulle behålla järnvägen eller inte på grund av dålig lönsamhet. Om man då får ett osökt tillfälle att öka underlaget för den järnvägen under kommande år med dessa systemtransporter på kanske ett par hundra tusen ton, så kan det väl knappast sägas vara till nackdel för Kalix. Jag kan inte förstå att det i dessa tider av diskussion om järnvägsnedläggningar ur Kalix synpunkt skulle vara speciellt ledsamt att man kan säga: Ni får behålla er järnväg på grund av att vi ändrar transportmönstret. Herr Lövenborg tycks ha gjort sig skyldig till en missuppfattning när han säger att Kalix hamn nu skall läggas igen. Kalix hamn skall inte alls läggas ned, utan vad man mister i Kalix, om det här blir verklighet, är systemtransporterna. Det som därutöver transporteras från och till Kalix skall naturligtvis lämnas någonstans och var? Jo, i den hamn som Kalix nu har och som Kalix kommer att få behålla. Vad herr Lövenborg och jag här talar om i dag är ju en eventuell utbyggnad av Kalix hamn, och det är den som regeringen i denna samlade lösning funnit knappast kan vara lönsam. Kalix hamn skall alltså vara kvar, men den bör enligt vad som här sagts inte bli föremål för den kraftiga utbyggnad som har varit på tal under det senaste året eller något längre tid. Jag har vidare sagt i svaret att vi skall positivt pröva tillkomsten av en landtransportterminal i Kalix i den nya regionala trafikplaneringen. Detta måste också, såvitt regeringen kan bedöma det, vara till stor fördel för Kalixregionen. Vi kan inte i dag exakt beskriva för vare sig herr Lövenborg eller någon annan hur en sådan landtransportterminal kommer att se ut — omfattningen av den, storleken på den, hur många personer som där kommer att sysselsättas osv. Och vet man inte en sak skall man heller inte söka göra troligt att man vet något. Men så mycket är klart som att om vi kan realisera planerna på denna landtransport terminal — och det skall vi göra med alla de medel som står till buds — måste det också för Kalixregionen vara ett plus. Tillkomsten av en sådan landtransportterminal för järnvägsoch landsvägstransporter, som skall samla upp och sprida ut gods från hela östra Norrbotten inklusive Tornedalsregionerna, måste på sikt sätta spår efter sig i den bygd som får den terminalen. Men vi skall inte orda för mycket om hur den kommer att utvecklas. Vi skall bara konstatera att regeringen har bedömt saken så, att man i detta ögonblick bör göra klart för Kalixregionen att sådana planer finns och att vi skall arbeta i den riktningen.

Vi tycker att vi är skyldiga att göra det i alla frågor, inklusive frågor av den art det här gäller. Men självfallet kan vi inte alltid göra alla belåtna i alla sammanhang, allra minst kanske i sådana känsliga frågor som det här är tal om.

Herr talman! Även med risk för att jag vid denna sena timme inte blir särskilt populär kan jag inte undgå att något förlänga denna debatt. Kommunikationsminister Norling tycker att jag målar situationen för svart och att jag inte trycker nog hårt på den brasklapp som lagts med i slutet av svaret, nämligen ”att det finns starka motiv för att man till Kalix på någon sikt lokaliserar en landtransportterminal”. Men kommunikationsministern är själv väldigt försiktig med konkreta besked på den punkten. Uttrycken ”starka motiv” och ”på någon sikt” är mycket vaga och till intet förpliktande, och vad som föreslås är en ganska dålig ersättning för hamnen. Vidare vill jag understryka att det här inte bara gäller Karlsborgs hamn. Herr Norling säger visserligen att hamnen inte skall läggas ned, men om ASSI upphör med sin skeppning från Karlsborg eller drar in skeppningen i mycket stor utsträckning, så innebär det i själva verket en nedläggning av hamnen i Karlsborg. Och det kommer på sikt också att bli döden för hamnarna i Seskarö och Töre. En sådan åtgärd skulle ta bort underlaget för lotsning och för stuverioch mäklarverksamhet även för övriga hamnar i Bottenviken. Detta är också vad länsstyrelsen framhåller i sitt yttrande, i vilket man bl.a. skriver: ”Ett genomförande av transportutredningens förslag i den del som avser skeppningen över Karlsborg kommer att innebära en ytterligare reducering av antalet arbetstillfällen i en region med redan omfattande undersysselsättning. ASSI svarar nämligen för en så stor del av sjötrafiken att något ekonomiskt underlag inte längre skulle föreligga för lotsning, stuverioch mäklarverksamhet i Seskarö, Töre och Karlsborg om nuvarande sjöfart i Karlsborg skulle komma att upphöra. Skeppningen över Karlsborg skulle därmed upphöra helt. Möjligheterna att återuppta skeppningen senare t.ex. i samband med en tänkbar industrilokalisering till området måste bedömas som små. Kalixområdet skulle inte längre vara en tänkbar lokaliseringsort för industrier med varuproduktion lämpad för sjötransport.” Så heter det i länsstyrelsens yttrande. Man påvisar alltså verkningarna i form av obefintliga eller försämrade möjligheter för verkstadsföretag, affärsinnehavare, speditionsföretag och olika slags arbetskraft. Kan statsrådet Norling verkligen garantera att en landterminal, som det bara finns mycket diffusa planer på, kan uppväga alla de negativa konsekvenserna vid en åtstrypning av hamnverksamheten i Karlsborg — för det är ju det det handlar om? Nej, det kan statsrådet naturligtvis inte göra. Därmed framstår åtgärden att ta sin hand från hamnen i Karlsborg, vilket regeringen nu gör, i sin rätta dager, alltså som ett nytt slag mot norrbottniska intressen och framför allt mot den region som är närmast berörd. Det kan inte förnekas.
Herr talman! Jag vill bara tillägga ett par saker. Herr Lövenborg talar om att det här beslutet, när det fattas, kommer att påverka sjöfarten i Seskarö och Töre. Det påståendet får naturligtvis stå för herr Lövenborgs räkning. Jag är inte på det klara med hur han får det att stämma — jag skall heller inte fråga om det, utan bara konstatera att det i dag såvitt jag förstår inte finns några tankar på att beslutet skulle behöva ha sådana verkningar. Det är angeläget att konstatera — och på den punkten har herr Lövenborg antagligen helt fel — att verkstadsföretag och andra till Kalixområdet, övriga östra Norrbotten och Tornedalsområdet lokaliserade företag i framtiden knappast kommer att för sina transporter vara beroende av sjöfart. Nej, de kommer att vara beroende av snabba landtransporter på järnväg. De företag som i framtiden skall lokaliseras till dessa regioner kommer inte att vara sådana att de skall vänta på att stora båtar ligger i hamnen för att frakta deras produkter. Vad de skall ha är som sagt snabba, regelbundna landtransporter, gärna från en landtransportterminal som är placerad i Kalix. Eftersom den regionala trafikplaneringen pågår för fullt uppe i Norrbotten kan jag inte i dag lämna några utförligare besked om landtransportterminalens utseende. Jag tycker ändå att det är värdefullt att jag i mitt svar har kunnat konstatera att vi från statsmakternas sida i det här ögonblicket anser det vara riktigt att en landtransportterminal placeras i Kalix när det blir dags att sätta planerna för den regionala trafikplaneringen i verket.
Herr talman! När det gällde konsekvenserna citerade jag framför allt länsstyrelsens yttrande. Har jag fel när jag drar dessa konsekvenser så har länsstyrelsen det i lika hög grad. Jag tycker inte att statsrådets argumentation i det senaste inlägget var övertygande heller. Det är tydligt, anser jag, att han argumenterar för en sak som länge har varit planerad. Kallt och cyniskt har man hållit folk på sträckbänken. ASSI-ledningen tvingades av folkopinionen till en skenbar reträtt. Till sist förklarade man att man skulle fortsätta som vanligt med skeppningen, om det och det gjordes, men man ville inte betala. Nu säger regeringen: Av oss får ni inga pengar! Då måste man väl säga att samspelet är perfekt. Jag tolkar det som ett bedrägligt spel på mycket hög nivå. Det har ju också gällt att hålla folk lugna. Till bilden hör exempelvis att en delegation från Kalix kommun den 10 november i fjol uppvaktade kommunikationsminister Norling och inrikesminister Holmqvist i den här frågan. Delegationen har i varje fall inför sina kommunala instanser rapporterat att man fick den uppfattningen att regeringen var beredd att, sedan projektering och kostnader hade blivit kända, välvilligt pröva de åtgärder som hade föreslagits i kommunens skrivelse. Utredningen är nu klar — Kalix kommun har betalat rätt vackra slantar för den — kostnaderna för hamnen är kända. Man kan emellertid knappast säga att frågan har fått den välvilliga behandling som kommunalmännen räknade med. Det är i realiteten fråga om ett bleklagt nej. Jag kallar det en kalldusch; jag tycker inte att det är någon felaktig karakteristik. Jag vill nog förutspå att det sista ordet, herr statsråd, inte är sagt i den här frågan. Människorna i nordöstra Norrbotten kommer inte att finna sig i en politik, som innebär att sjöfarten i hamnarna på norra Bottenviken helt försvinner — det kommer att bli de långtgående konsekvenserna av detta. Att statsrådet framhåller välsignelserna med den här mycket diffusa terminalen, som ingen kan säga någonting om, är ett dåligt plåster på såren som man inte har anledning att nöja sig med. Dels skapar terminalen ingen ersättning för de negativa konsekvenserna som blir resultatet om Karlsborgs hamn läggs ned, dels är som sagt löftena mycket vaga och opreciserade. Vad löften om ersättning är värda har folket i den här bygden egentligen en viss erfarenhet av. Man kommer ihåg alla dimridåer som en gång i världen spreds kring Båtskärsnäsindustrin, innan det äntligen kröp fram att den skulle läggas ned. Då gavs löften om att ersättning skulle skapas, men vi vet alla hur det gick: industrin försvann och ingen ersättning kom. I det ljuset vill jag också betrakta ”planerna” på landtransportterminalen. Talet slutligen om att man måste välja denna lösning för att kunna behålla järnvägen anser jag inte heller vara en övertygande argumentation. Vi måste väl ändå ha som perspektiv att vi skall få en ordentlig industriell utveckling i nordöstra Norrbotten liksom i andra delar av länet. Den utvecklingen måste komma — det måste vi slåss för. Och när den är verklighet behöver vi både järnväg och hamn.
Herr talman! Jag skall i mitt sista inlägg bara ta upp två saker.

Det kan knappast vara riktigt att år efter år slussa in pengar i en dyrare transportlösning för ett företag när pengarna som sagt kan användas till mera produktiva insatser. Vidare hoppas jag att herr Lövenborg har tagit del av direktiven till den regionala trafikplanering, som vi nu hållit på med i Norrbotten i ett och ett halvt år. Om man ser på de direktiven och det planeringsarbetet är det alldeles omöjligt att — som herr Lövenborg gör — komma till slutsatsen att man skall kunna satsa på allt detta. Här som vid många andra tillfällen i livet finns det anledning att säga sig: En satsning på halvt är en satsning på inget.

Herr talman!

Det är ett grundläggande krav att vårt försvar skall ha den av alla svenskar önskade fredsbevarande förmågan. Ibland hör man uttalanden om att intresset för säkerhetsoch försvarsfrågor är litet hos svenska folket. Man hör sägas att det är några relativt få politiker och experter som debatterar dessa frågor men att det övervägande antalet svenskar, både yngre och äldre, är ointresserade, kanske likgiltiga. Personligen är jag helt övertygad om att de flesta svenskar vill fortsätta att leva i ett demokratiskt styrt land som för neutralitetspolitik, men jag har många gånger frågat mig hur många som egentligen har klart för sig det ovillkorliga sambandet mellan trovärdiga svenska neutralitetsförklaringar och ett starkt totalförsvar. Det kan därför vara av värde att påminna om den senaste undersökningen om försvarsattityder som gjorts av beredskapsnämnden för psykologiskt försvar i samarbete med SIFO. Undersökningen, som publicerades i slutet av förra året och avsåg ungdom mellan 12 och 24 år, visar en stor samstämmighet med tidigare liknande undersökningar som berört äldre åldersgrupper. Av de tillfrågade, som hade någon åsikt, ville 46 procent bibehålla försvarets styrka oförändrad, 14 procent ville öka kostnaderna, och 26 procent ville minska dem. Svenska folkets flertal, och glädjande nog även ungdomens flertal, vill tydligen ha ett starkt totalförsvar till skydd för vår självbestämmanderätt. Försvarsministern och andra har gång på gång även under de senare åren betygat vilken fördel det är för omvärldens tilltro till vår försvarsvilja att det råder samförstånd i stort mellan de demokratiska partierna i fråga om vad säkerhetspolitik kräver både i pengar och i personliga uppoffringar. Försvarsministerns säkerhetspolitiska uttalanden i propositionen 75 om försvarets fortsatta inriktning, den som vi nu behandlar, liksom utrikesministerns säkerhetspolitiska uttalanden i utrikesdebattens regeringsdeklaration pekar på att regeringens syn på försvarets fortsatta roll inom neutralitetspolitiken inte har förändrats. Skillnaderna i den senaste försvarsutredningen mellan de olika partirepresentanternas uppfattning i anslagsfrågor föreföll inte heller oöverkomliga. Därför kom regeringens ställningstaganden i propositionen 75 överraskande. Många hoppades dock att det skulle vara möjligt att under utskottsbehandlingen, bl.a. genom överenskommelse om anslagshöjningar, vinna ett brett samförstånd om det framtida försvaret. Tyvärr blev så inte fallet, utan regeringen räknar tydligen med kommunisternas röststöd för att genomdriva propositionen. Överbefälhavaren har i en tjänsteskrivelse av den 20 april redovisat sin syn på konsekvenserna av regeringens förslag. ÖB konstaterar att den i propositionen angivna kostnadsramen i reellt planeringsinnehåll för femårsperioden motsvarar en ekonomisk nivå som är ca 150 miljoner kronor lägre än minskningsnivå 4 och att varken överbefälhavaren eller försvarsutredningen behandlat och utrett konsekvenserna av denna låga nivå. Överbefälhavaren konstaterar att om de i propositionen angivna ekonomiska förutsättningarna icke förbättras måste försvarets uppgifter ändras. Den bristande balansen mellan mål och medel är uppenbar, och det anser jag vara allvarligt även av det skälet att det nya planeringssystemet för försvaret förutsätter att man skall få en sådan balans. Den balansen har ju efter hand blivit rubbad mer och mer under vintern och våren — stora merkostnader för löner har klarlagts och förryckt bilden. Konsekvenserna för det militära försvaret blir synnerligen genomgripande såväl under de närmaste åren som på längre sikt. Vad innebär regeringens försvarsproposition, om den förutsedda årliga prövningen av anslagsramarna inte leder till förbättringar? Ja, enligt överbefälhavaren minskar antalet brigader från nuvarande ca 30 till ca 13. Flygets jaktdivisioner måste minskas med mer än hälften. Flygspaningen måste begränsas till vissa delar av omgivande havsområden. Kvalificerat luftvärn kommer att saknas inom delar av landet. Antalet ubåtar minskar med ca 50 procent. Under den närmaste femårsperioden kommer ungefär två tredjedelar av arméns lokalförsvarsförband och en tredjedel av marinens och flygvapnets förband inte att kunna repetitionsutbildas. Vad skulle denna utveckling innebära för möjligheterna att försvara landet? Enligt försvarsutredningen är övre Norrland och Sydsverige de troligen mest intressanta områdena för stormakterna. Även Gotland och östra Mellansverige fordrar ett gott militärt skydd. I Sydsverige finns inget djup för att fördröja en angripare. Antingen hejdas han på stranden eller kan han efter hand utveckla full styrka med sina pansarförband, som har lämplig terräng längs Västkusten upp mot Göteborg. I en hotsituation torde vi behöva kraftsamla kvarvarande delar av brigader, flotta och flyg till södra Sverige och ordna bästa möjliga bevakning i östra Mellansverige och på Gotland — eller tvärtom. Räcker resurserna för kraftig fördröjning i ena riktningen och försvar i den andra? Vad blir då kvar för Norrlands försvar? Flottan kan ju operera endast i begränsad omfattning i Bottenviken — om isläget tillåter och antal förband räcker till. Flygvapnet får ju endast ett begränsat antal divisioner kvar. Hur många av dessa kan avdelas till övre Norrland? Vilka resurser får armén kvar för Norrlands försvar, om antalet brigader minskar till ca 13? Skall vi anta att högst en tredjedel av brigaderna kan avdelas för hela Norrlands försvar? Djup för fördröjning finns ju endast i Norrland. Kan då ÖB välja annan kraftsamling än till de mest känsliga områdena söder om Dalälven? Balansen i Nordkalottområdet är lika känslig som inom andra områden. Vad innebär ett så svagt svenskt försvar av Norrland som vi då får för trovärdigheten i neutralitetspolitiken? Vi vet att en av världens största militära baser finns i Murmansk vid Ishavskusen och att en nyckelfråga för de båda stormaktsblocken blir om Sovjetunionens marinstridskrafter där kan nå ut i Atlanten och angripa förbindelserna USA Västeuropa. Min slutsats är att vi även i övre Norrland måste ha ett så starkt försvar att varken öst eller väst frestas att utnyttja denna del av vårt land för sina syften. Tyvärr synes regeringens förslag inte ge möjlighet härtill. Herr talman! Vi är eniga om att en bibehållen svensk försvarsmaterielindustri är av stort värde för att vi som ett neutralt land i tillräcklig grad skall kunna vara oberoende av utländska leverantörer. Men chefen för försvarets materielverk framhåller som en ofrånkomlig följd av de av regeringen föreslagna kostnadsramarna att svensk försvarsindustri kommer att behöva uppge område efter område. Till detta vill jag tillägga att även regeringens synnerligen restriktiva inställning till export av svensk försvarsmateriel har återverkningar både på kostnaderna för försvaret och på våra möjligheter att inom landet ha en högklassig försvarsmaterielindustri. Det finns uppenbara risker för att denna industri — ofta starkt specialiserad och belägen i bygder utan alternativa sysselsättningsmöjligheter — kommer att nödgas avskeda ett stort antal anställda. Den totala effekten från samhällsekonomisk synpunkt blir inte vad anslagsminskningarna till försvaret synes antyda. Även när det gäller civilförsvaret är regeringens planeringsramar och anslagsbelopp otillfredsställande. Enligt civilförsvarsstyrelsen innebär den föreslagna utgiftsramen på obestämd tid framåt sämre handlingsmöjligheter för statsmakterna att påverka hotoch krissituationer. Brister i fråga om skyddsmasker och skyddsrum med skydd mot ABC-stridsmedel liksom otillräckliga undsättningsresurser synes komma att medföra att civilförsvarets möjligheter att skydda befolkningen i krisoch krigslägen blir otillräckliga. Herr talman! Alla dessa negativa effekter av regeringens förslag i fråga om vårt framtida försvar gör att vi i moderata samlingspartiet reserverat oss på en rad punkter i föreliggande betänkande. Vi delar den oro som kommit fram i såväl överbefälhavarens som civilförsvarsstyrelsens yttran de över regeringsförslaget liksom i skrivelser från försvarets frivilligorganisationer med deras hundratusentals medlemmar. Det är därför vi föreslår att anslagen kommande budgetår skall ökas med bortåt 250 miljoner kronor, trots att vi är minst lika medvetna som socialdemokraterna om det svenska folkets skattetrötthet. Vi har därför under vårriksdagen framlagt prutningsförslag på ett stort antal anslagsposter, som sammanlagt uppgår till större belopp än ökningen av anslaget till det militära försvaret och till civilförsvaret. Försvarsutskottet har fått ett stort antal skrivelser från olika frivilligorganisationer, verksamma inom försvaret. Samtliga skrivelser har som genomgående tema angelägenheten av att försvaret får sådan styrka och effekt att det blir meningsfullt. Ett citat: ”Försvaret måste alltid utformas så att det inger förtroende hos medborgarna och i omvärlden. Finns inte ett sådant förtroende i det egna landet, saknas underlag för försvarsviljan.” Vi har med rätta varit överens om att det har varit av stort värde att i runt tal en miljon svenskar i olika frivilligorganisationer fortbildar sig för sina viktiga uppgifter inom vårt värnpliktsförsvar. Dessa organisationer och deras medlemmar har också en avgörande betydelse när det gäller att vidmakthålla och stärka försvarsviljan hos vårt folk. Vad händer med försvarsviljan om medlemmarna inte känner förtroende för försvarets styrka och effekt i händelse av konflikt med en angripare? Om försvaret får sämre betingelser, ökar riskerna för att dessa försvarsintresserade och försvarskunniga ifrågasätter om deras personliga insatser är meningsfulla. Detta tvivel kan medföra starkt negativa återverkningar på den frivilliga befälsutbildningen med åtföljande sänkning av förbandens kvalitet utöver den som följer av minskad värnpliktsutbildning och sämre utrustning. Hur går det då med hela svenska folkets försvarsvilja, om förtroendet för försvarets krigsavhållande förmåga allvarligt minskar? Vilka siffror kommer beredskapsnämnden för psykologiskt försvar att kunna redovisa, om regeringens förslag för försvarets fortsatta inriktning kommer att fullföljas? Enligt min mening är den mest oroande reaktionen inför det beslut socialdemokraterna med kommunisternas stöd nu tydligen avser att genomdriva att de mest försvarskunniga och mest försvarsintresserade i Sverige tvivlar på att regeringens försvarsanslag räcker till för ett försvar, som kan ge oss fortsatt fred och fortsatt frihet inte bara i dag utan också i en oviss framtid. Det försvar vi i dag beslutar om är det försvar vi skall förlita oss på även under 1980-talet. Herr talman! Den nedgång i försvarskraft som blir följden av utskottsmajoritetens förslag står inte i rimlig proportion till de besparingar som ernås. Med den måttfulla ökning av anslagen som vi föreslår kan en mycket betydande del av skadeverkningarna undvikas. Vi i moderata samlingspartiet vill att planeringsramen skall vidgas i enlighet med vad som anförts i vår reservation 3. Vi är medvetna om att försvarseffekten och den framtida handlingsfriheten främst beror på den inriktning som fastställs i planeringen. Den av oss föreslagna planeringsramen ligger något över M 1 . Denna nivå är den lägsta kostnadsram där — enligt ÖB - Jaktviggen kan inrymmas i ett balanserat försvar. Enligt ÖB medför lägre kostnadsramar också att Nr 91 handlingsfriheten blir starkt begränsad. Departementschefen har inte Måndagen den heller i föreliggande proposition ens något så när kunnat ange konsekven 29 maj 1972 serna i olika avseenden av sina anslagsförslag. Vi har därför i reservationen 1 begärt att till 1973 års riksdag få en redovisning av handlingsfriheten för olika delar av försvaret och kostnaderna för särskilda återtagningsprogram. Vårt särskilda yttrande avser studier av kommande flygplan, och vår grundinställning är att all projektering och anskaffning av flygplan liksom annan materiel bör ske från utgångspunkten av ett optimalt utbyte i stridsförmåga. Vi anser att ”vi måste ha vapen som är farliga för fienden”. Herr talman! Som framgår bl.a. av bilagor till det betänkande vi nu behandlar har försvarets andel av såväl bruttonationalprodukten som statsutgifterna fortlöpande minskat. Andelen av bruttonationalprodukten har från 1961 72 minskat från 4,2 procent till 3,7 procent och andelen av statsutgifterna från 18,2 procent till 12,4 procent. Däremot har den delen av försvarets anslagspengar som går tillbaka till stat och kommun i form av skatt ständigt ökat. År 1961 72 utgjorde cirka 25 procent. Anmärkas kan att en tvåprocentig ökning av arbetsgivaravgiften direkt medför att ytterligare minst 35 miljoner kronor per år av försvarets anslag återgår till staten. Av regeringens budgetsammanställning redovisad på olika samhällssektorer framgår att försvaret från 1971 73 får avsevärt lägre procentuell anslagsökning än samtliga andra sektorer. Även med vårt förslag om höjda försvarsanslag kommer försvaret att få lägre procentuell höjning än samtliga andra samhällssektorer. Det är alltså inte försvarets ökande anslag som främst orsakat statens snabbt stigande behov av högre andel av skattebetalarnas inkomster. Det kan också belysas med att enligt samma budgetsammanställning beräknas statsutgifterna öka med över 7 600 miljoner kronor från budgetåret 1971 73.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

Herr talman! Försvarsutskottets betänkande nr 17, som nu är föremål för kammarens behandling, utgör utskottets redovisning och förslag rörande Kungl. Maj:ts proposition nr 75 år 1972 angående försvarets fortsatta inriktning jämte i ärendet väckta motioner. Denna Kungl. Maj:ts proposition har ju som bakgrund 1970 års försvarsutrednings betänkande.

21 Den har följts med intresse av både press och andra massmedia samt av den stora allmänheten alltsedan försvarskommittén framlade sitt betänkande. Självfallet har den också uppmärksammats utanför vårt lands gränser, och det beslut som vi om några timmar går att fatta kommer också av omvärlden att bedömas efter och sättas i samband med våra enhälligt uttalade säkerhetspolitiska målsättningar. Från centerpartiets sida noterar vi med tillfredsställelse de delar av utskottets betänkande där enighet kunnat uppnås. Jag syftar då på bedömningen av säkerhetspolitikens inriktning och målsättningen för totalförsvaret. Men på samma gång beklagar vi att det inte gått att uppnå enighet om det militära försvaret och civilförsvarets inriktning samt om de kostnadsramar som man vill ställa till förfogande för att uppnå försvarets målsättning. Vi beklagar från centerpartiets sida att det inte gått att uppnå en bred samling kring detta försvarsbeslut. Detta riktas såväl till dem som förordar en snävare kostnadsram som till dem som vill fastställa de högsta medelstilldelningarna. Jag vill erinra om mittenpartiernas gemensamma partimotion nr 1605, som är en direkt inbjudan till resonemang för att ernå största möjliga samling i försvarsfrågan. Det är angeläget att understryka utskottets enighet omkring säkerhetspolitikens inriktning liksom den eniga bedömningen av läget i vår närmaste omvärld. Men det är enligt min mening lika angeläget att erinra om att vi inte lever i en helt fredlig värld och att situationer och händelser mycket snabbt kan förändra förhållandena i denna vår omvärld. Det är därför av den allra största betydelse att försvaret ges en sådan planeringsram att det skapas största möjliga handlingsfrihet beträffande dess utformning i framtiden. Vi anser inte att de ramar som av utskottsmajoriteten föreslagits för det militära försvaret och civilförsvaret ger den handlingsfrihet som är önskvärd. Detta har vi från centerpartiet tillsammans med de övriga borgerliga partierna givit uttryck för i reservationen 1 till utskottets betänkande, där vi också förordar en analys och en redovisning för riksdagen av konsekvenserna beträffande handlingsfriheten med utgångspunkt i årets försvarsbeslut. Det torde stå utom allt tvivel att man även inom försvaret måste eftersträva högsta möjliga effektivitet för minsta möjliga pengar. Från mittenpartierna har vi i reservationen 2 till utskottets betänkande anfört, att det nuvarande statsfinansiella läget medför att restriktivitet med statsutgifterna måste iakttas, vilket påverkar även de medel som avses för det militära försvaret. Från vårt håll anser vi att besparingar kan sökas i fredsorganisationen och i förvaltningsorganisationen. Vi noterar den rationaliseringsverksamhet som i dessa avseenden pågår och konstaterar med tillfredsställelse den beredvillighet som den högsta militärledningen härvidlag ådagalägger. I reservationen 2 har vi pekat på de allvarliga konsekvenser för det militära försvarets utveckling, framför allt på längre sikt, som inträffar om propositionens förslag fastställes av riksdagen och om den förutsedda årliga omprövningen av utgiftsramarna inte leder till förbättringar. I detta sammanhang är det värt att — som herr Petersson i Gäddvik nu har gjort — notera de konsekvenser som överbefälhavaren anser ofrånkomliga om riksdagen beslutar i enlighet med propositionen. Överbefälhavaren anger — som herr Petersson i Gäddvik också har påpekat — att inom armén kommer det totala antalet brigader att gå ned till omkring 40 procent av nuvarande antal. Därvid kommer endast en fjärdedel av infanteribrigaderna att kunna bibehållas och moderniseras. Flygvapnets jaktdivisioner måste minskas med mer än hälften. Flygspaningen måste begränsas till vissa delar av omgivande havsområden. Kvalificerat luftvärn kommer att saknas inom delar av landet. Antalet ubåtar reduceras med ca 50 procent, och överbefälhavaren anger att våra möjligheter att bekämpa en invasion över havet därigenom går ned väsentligt. Under den närmaste femårsperioden kommer omkring 70 procent av arméns lokalförsvarsförband och 30-50 procent av marinens och flygvapnets förband inte att kunna repetitionsutbildas. På ännu kortare tid kommer åtta flygdivisioner, samtliga luftrobotförband av typ Blodhunden och vissa radarstationer att behöva tas ur drift i förtid. Allt detta kommer givetvis att innebära en försvagning, och det medför också en minskning av den militära personalen. Den här återgivna, av överbefälhavaren beskrivna utvecklingen kommer också att påverka möjligheterna för oss att inom vårt land upprätthålla en kvalificerad försvarsmedelsindustri av tillräcklig omfattning. Det torde stå över all diskussion att det är önskvärt att vi kan bibehålla denna industri inom landets gränser. Vi undviker därigenom med nödvändighet att i detta avseende bli beroende av utländska leverantörer; ett dylikt beroende skulle kunna få negativa verkningar beträffande tilltron till vår neutralitetspolitik hos andra stater. Detta är också en aspekt som har understrukits i propositionen, vilket jag noterar. Om dagens försvarsbeslut blir i enlighet med propositionens och utskottsmajoritetens förslag så innebär detta inte bara minskning av militär personal, utan det får betydande verkningar på den civila sidan på många platser i landet. Det är inte utan anledning man inför detta försvarsbeslut känner oro inom de berörda företagen, inom kommuner där dessa företag är placerade och hos de enskilda människorna. Jag tillhör ett län där en av dessa industrier är belägen, och enligt vad jag erfarit har representanter för denna industri och från den kommun där industrin är belägen till såväl regeringen som arbetsmarknadsmyndigheterna redan framfört sin oro inför den befarade utvecklingen. Av de uppgifter som vi fått i utskottet av försvarets materielverk har det framgått att påverkan på sysselsättningen blir betydligt kraftigare än som angetts i propositionen. Detta gäller t.ex. förenade fabriksverken, Karlskronaverket, Bofors, Telub och Saab-Scania samt en rad av underleverantörer till dessa företag. Man har angett att friställningar hotar redan under nästa budgetår och att verkningarna sedan kommer att öka. Här måste givetvis samhället träda in för att minska verkningarna för de enskilda människorna, men vi skall vara medvetna om att det kan bli nog så besvärligt, inte minst om situationen på arbetsmarknaden är densamma som vi nu upplever. Och den minskade kostnad för samhället som är bakgrunden till förslaget kanske under sådana förhållanden inte blir vad man tänkt sig.

Herr talman! Detta försvarsbeslut och detta utskottsbetänkande innehåller många komponenter. Jag har här berört en del. Andra företrädare för centerpartiet kommer senare under dagen att beröra andra delar. Med det anförda, herr talman, får jag yrka bifall till de reservationer till försvarsutskottets betänkande nr 17 där mitt namn finns upptaget.

Herr talman! Vi har i vårt land varit vana vid att vi varit överens om att Sverige skall ha ett starkt försvar som stöd för vår neutralitetspolitik. Vi har också i stort sett varit överens om vår försvarsorganisation, som varit så avpassad att den inte lämnat några medvetna luckor i fråga om försvarseffekt i en stridsmiljö, där insats sker med konventionella vapen. Vi har också tidigare i stort sett varit överens om kostnaderna för vårt försvar. Tyvärr har denna enighet inte kunnat uppnås detta år, trots att vi från de båda mittenpartierna i vår gemensamma motion erbjöd samförståndslösningar på en måttligt högre nivå än den som angavs i propositionen. Några möjligheter till överenskommelse i försvarsutskottet förelåg inte, eftersom socialdemokraterna inte kunde tänka sig att gå med på någon förhöjning av anslagen för det närmaste budgetåret eller någon ökning av planeringsramen för de närmaste fem åren. Jag beklagar detta, men felet är inte vårt. Följden har nu blivit att vi fått ett utskottsbetänkande med dels en majoritetsskrivning som kan röstas igenom med vänsterpartiet kommunisternas hjälp, dels reservationer på ett antal viktiga punkter från de demokratiska oppositionspartiernas representanter i utskottet. Majoriteten har i likhet med Kungl. Maj:t föreslagit planeringsramen till 32 350 miljoner kronor i det prisläge som rådde februari 1971. För vår del föreslår vi i vår reservation att planeringsramen stegvis bör ökas till sammanlagt 33 600 miljoner kronor under femårsperioden. En av anledningarna till differensen är att löneutvecklingen blev en helt annan än man tänkt sig när man förberedde propositionen. Det nu beräknade utfallet har blivit en brist som beräknas till mer än 1 000 miljoner kronor under femårsperioden, och man har inte räknat med någon kompensation härför vare sig i propositionen eller i majoritetsutlåtandet från försvarsutskottet. Det är väl ingen som nu behöver sväva i tvivelsmål om att utfallet av den proposition som vi behandlar, propositionen 75, inte alls blir vad man hade tänkt sig när propositionen skrevs. Orsaken härtill är främst att utfallet av 1971 års lönerörelse medförde betydligt högre kostnader än vad man hade räknat med. De 9 procent som man räknade med blev ju i stället betydligt mera, 12—14 procent och i vissa fall ännu mer. När det gäller underhåll av materiel o. d. rör det sig om ända upp till 18—24 procent. Eftersom lönerna måste betalas ut och man inte kan vidta så kraftiga Nr 91 rationaliseringsåtgärder att de motsvarar de höjda lönerna, så måste man Måndagen den spara på annat, och då blir det främst på materielsidan som besparingarna 29 maj 1972 kommer att göras. På sikt kommer antalet försvarsanställda att minska — — med 5—8 procent enligt de förutsättningar för rationaliseringar som har redovisats. Detta räcker dock inte långt med de utgiftsramar som nu har angivits. Man måste vidta åtskilligt större besparingar, och detta får som sagt konsekvenser på materielanskaffningssidan men också inom försvarets organisation som helhet. Vi har i vår reservation anfört som angeläget att det militära försvaret även fortsättningsvis skall vara ett balanserat djupförsvar, innebärande bl.a. att avvägningsprogrammet ubåtar och attackflyg ej ges lägre prioritet än övriga program innehållande stridskrafter. Vidare har vi anfört att en viss ökning av materielanskaffningen i förhållande till Kungl. Maj:ts förslag bör ske samtidigt som besparingar skall eftersträvas inom fredsorganisationen. Beträffande minskning av personal, främst inom förvaltningsorganisationen, delar vi departementschefens uppfattning. Det skulle bli mycket allvarliga konsekvenser för det militära försvarets utveckling, speciellt på längre sikt, om propositionen fastställes av riksdagen i oförändrat skick och om den förutsedda årliga omprövningen av utgiftsramarna inte leder till förbättringar.

Härigenom har en helt ny avvägningssituation uppstått. Inga studier har gjorts, och inga planer finns för närvarande utarbetade för en så låg ekonomisk ram. Långt större reduceringar av framför allt arméns krigsorganisation är nödvändiga än som hittills förutsatts i långsiktsplaneringen, och en betydande nedgång i operativ styrka blir nödvändig och måste inledas redan under den här programplaneperioden, som omfattar åren 1972-1977. Man frågar sig också med oro vad som blir följden av den fördubblade löneskatten, som enligt alla tecken kommer att drabba oss som följd av det beslut socialdemokraterna med hjälp av vpk kommer att rösta igenom i morgon. Även denna pålaga kommer att drabba försvaret. Blir det någon kompensation för dessa även av författarna till propositionen helt oförutsedda utgifter, eller skall de också betalas genom ännu större nedskärningar? Hur stort belopp kommer löneskatten att röra sig om för försvarets del? Vad blir det på sikt för följd av de nödtvungna begränsningar som måste vidtas om propositionen antas? Vi har här hört av de båda föregående talarna, som refererade till överbefälhavarens uttalande, att begränsningarna kommer att medföra kraftiga reduceringar. Jag vill här ange några av dem. Vi har också anfört dem i vår reservation. Inom armén kommer det totala antalet brigader att nedgå till omkring 40 procent av nuvarande antal.

Hur påverkas då vår försvarsindustri? Ja, vi får räkna med att det blir en minskning av de anställda på 7 000—8 000 personer, enligt uppgifter som har anförts från försvarets materielverk och från industrihåll, något lägre enligt försvarsministerns uppgifter. Den direkta försvarsindustrin drabbas med en minskning av 5 000—6 000 personer och underleverantörerna med kanske ett par tusen. I tillverkningsledet kommer underleverantörerna att drabbas först, eftersom det är de som ofta används i rent kapacitetsutjämnande syfte. Underleverantörerna har ju betydligt svårare att skaffa ersättningsarbete i branschen än övrig industri har. Det blir ett mycket stort problem för vår industri att klara av den omställning det här är fråga om. Det har framförts att det är önskvärt att man får längre tid på sig för denna omställning. Ingen kunde ju räkna med att nedskärningen skulle bli så kraftig som den nu har redovisats. Detta gör att industrin får det mycket svårt att sysselsätta sin personal, allra helst som vi är inne i en period med stor arbetslöshet redan förut och man har svårt att få avsättning för sina produkter. Ett bifall till vår reservation skulle medföra att man fick en total organisation av vårt försvar som visserligen är mindre än den vi har men dock avsevärt bättre än den som föreslås från majoritetens sida. Och dessutom fick industrin andrum för den nedskärning som även med vårt förslag måste vidtas. För industrin betyder kontinuiteten i en verksamhet mycket. Man kan inte göra tvära omkastningar. Man måste ha en viss volym att arbeta med för att få så bra resultat som möjligt. Svenskt försvar har varit respekterat i världen — och det har ökat trovärdigheten i vår neutralitetspolitik — inte minst på grund av dess moderna utrustning, som till stor del har skapats inom Sverige. Det är givet att skall vår försvarsindustri kunna arbeta vidare, så måste den bygga på att kunna leverera till Sverige. Kan den inte leverera till Sverige, blir det svårt att sälja till andra länder. En nedbantning av försvarsbeställningarna kostar också pengar, inte minst därför att utvecklingskostnader liksom andra fasta kostnader måste betalas, och det medför ett höjt styckepris. Ett flygplan eller en kanon eller ett fartyg kostar olika mycket, beroende på hur stor serie som kommer att tillverkas. En omställning av en industri till annan produktion kommer också att medföra stora kostnader. De resurser som vi har i vår svenska försvarsindustri med förnämlig teknisk utrustning, med skickliga konstruktörer, med fina laboratorier och med en kunnig arbetarstam, som är inriktad just på denna typ av verksamhet, där det krävs stor kunnighet och noggrannhet, skall vi vara rädda om. Det är inte lätt att hitta nya uppgifter för dessa industrier och deras personal. Skulle det bli så, att vi nu tvingas skära ned denna verksamhet högst avsevärt och friställa en del av den personal som är anställd vid dessa mycket högt kvalificerade industrier, kommer många av de bästa bland de anställda att flytta till andra industrier, kanske till Nr 91 andra länder. Och skulle vi — vilket Gud förbjude — bli tvungna att än en Måndagen den gång rusta upp, tar det kanske ett årtionde att bygga upp en industri av 29 maj 1972 den omfattning som vi har i dag. Det är alltså mycket stora ekonomiska och tekniska värden som står på spel, om vi i oförändrat skick bifaller den proposition som vi här behandlar och om man inte under kommande år snabbt tar igen den skada som kan bli följden av beslutet. Är det bättre att anslå något hundratal miljoner till AMS för att sysselsätta den del av dem som måste friställas och som inte kan få ny anställning omedelbart vid en friställning än att anslå motsvarande pengar direkt till försvaret? Det skulle medföra såväl ökad sysselsättning som ett bättre försvar — ett försvar som i ökad utsträckning skulle inge respekt för vår ställning som alliansfri stat i fred och neutral stat i krig. Frågan om civilförsvaret behandlas i en trepartireservation, i vilken vi föreslår ett något högre anslag för det närmaste budgetåret liksom en ökad ram för femårsperioden. Det förhöjda anslaget skulle medge en fortsatt uppbyggnad av civilförsvaret, och det skulle också medge en anskaffning av ett högre antal skyddsmasker än vad som ryms inom Kungl. Maj:ts förslag.

Det har framförts i olika sammanhang att det under 1960-talet tillämpade systemet hade svagheten att inte tillräckligt stimulera ansträngningarna till kostnadsnedpressningar. Vi kan instämma i det. A andra sidan är den nuvarande metoden, den s.k. nettoprisindex metoden, inte bra. Den leder till alltför osäkert underlag för en långsiktig planering. Det kan t.ex. inte vara en rimlig uppgift för försvarets myndigheter att försöka uppskatta den inflationsgrad som olika slag av ekonomisk politik kan komma att medföra och söka att göra erforderliga reservationer inom tilldelade ramar för att möta väntade påfrestningar. Det vore en rimligare utgångspunkt. om man beträffande personalkostnadssidan uppställde krav på en viss årlig rationaliseringseffekt och därefter, med frånräknande av de konsekvenser ett sådant krav har, skulle lämna full kompensation för personalkostnadsstegringar. En annan utgångspukt kan vara att lägga åtminstone en del av kostnaderna för ökade värnpliktförmåner utanför ramarna. Eftersom nettoprisindex synes slå särskilt ogynnsamt på materielsidan, kan en tredje utgångspunkt vara att beräkna kompensation i detta avseende på basis av nuvarande nettoprisindex men med ett visst begränsat tillägg för materiel och tjänster. Vi föreslår därför i vår reservation att Kungl. Maj:t skall förelägga riksdagen förslag till nytt löneoch priskompensationssystem att gälla från budgetåret 1973/74. Det är alltså inte tal om att det blir en full kompensation för prisstegringar m.m., men det är ett förslag som bättre tar hänsyn till de verkliga förhållandena än det system som används i dag. Herr talman! Med hänsyn till att jag vet att andra representanter för folkpartiet kommer att behandla de utrikespolitiska aspekterna och en del andra viktiga frågor skall jag inte diskutera dem i det här anförandet. Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 2,4, 5,7, 14 och 15.

Herr talman! Vårt behov av dramatik och önskan att ibland få lyfta oss över vardagstrivialiteterna gör att vi gärna vill se vissa beslut som avgörande och kanske till och med som historiska. Sådana värderingar av dagens försvarsbeslut och främst av dess långsiktsverkan har skymtats i förhandskommentarerna till det väntade beslutet. Försvarsutskottet, vars uppgift har varit att granska det direkta beslutsunderlaget och på grundval av detta formulera förslag till riksdagens ställningstagande, vill inte bara se sin delaktighet utan också riksdagsbeslutet som ett odramatiskt och naturligt led i en pågående process. Världen är minsann inte alltigenom fredlig, men en strävan till avspänning är märkbar och tydlig. Det gäller Europa, överenskommelsen om Berlin och Willy Brandts östpolitik men också världen i övrigt.

Det kan naturligtvis invändas att resultat i form av direkt nedrustning ännu låter vänta på sig, men just trenden är dock påtaglig. En fördubbling av stormaktsstyrkorna i Europa upp till hälften av de nuvarande vore sannolikt farligare för vår säkerhet än rådande läge, där man i varje fall söker begränsa upprustningen och kanske av kostnadspressen kan antas bli tvingad till reella nedrustningsåtgärder. Att i detta läge avstå från att åtminstone visa vilja att delta i rustningsbegränsningar skulle sannolikt snarare ha utlöst förvåning än skördat beröm för klokhet. Inom vår inhemska opinion torde det vara flera som tycker att de steg som tagits av försvarsutredningen, regeringen och försvarsutskottet är för försiktiga än som reser invändningar syftande till större försvarssatsning. Mot den bakgrunden är det synnerligen angeläget att motivera det starka försvar som regeringen och socialdemokratiska försvarspolitiker anser att vårt land bör ha. Målet är fred. Medlet är alliansfrihet siktande till neutralitet i krig. Som stöd för detta behöver vi ett försvar starkt nog att eftertryckligt avråda dem från företag mot vårt land som kan vara frestade att söka uppnå de sekundära fördelar som kan vara att vinna därmed vid krig i vår omvärld mellan supermakter. Detta försvar, som inte bara är och inte bara skall vara militärt, skall också ha resurser att ställa till FN:s förfogande för fredsbevarande insatser i oroliga delar av världen. För att uppfylla dessa syften föreslås mellan en halv och en miljard mera till försvarsändamål för nästa budgetår än för innevarande. Som anvisning för en långsiktigare planering för närmaste femårsperiod föreslås inte mindre än 32 350 miljoner kronor. Enligt överbefälhavarens bibehållandeberäkningar är detta inte tillräckligt. De borgerliga partierna söker sig enligt en tvågradig skala fram i den riktningen, men inte ens moderaternas grad når upp till vad ÖB kallar en bibehållande nivå. Detta förhållande ser måhända de, som anser ett småstatsförsvar som mer eller mindre meningslöst, som en förstärkning av grunden för sitt tvivel. Det finns därför anledning att fastslå att en inte alltför hopplöst belägen småstats totala försvarssituation inte är meningslös. Som Ernst Wigforss redan under 1950-talets försvarsdebatt framhöll, innebär det för en aggressiv stormakt en avgörande skillnad om det bara blir fråga om att ordna transporterna till det oförsvarade land som det vill ockupera eller om man måste gå till öppet krig. Det är denna medvetenhet hos bl.a. Wigforss som också kommer oss att avvisa tanken på ett civilmotstånd som alternativ till ett väpnat försvar. Som ett komplement och som en redovisning av en ytterst uthållig motståndsvilja kan däremot beredskap till vapenlöst motstånd vara värdefull. Bakom regeringens av utskottsmajoriteten tillstyrkta förslag till årsbudget och långsiktsplanering av försvaret ligger studier av den internationella politiska miljön, perspektivplanering för 15 år och programplanering för 5 år. Detta grundläggande studieoch planeringsarbete har gett 1970 års försvarsutredning det grundmaterial på vilket den har grundat sin uppfattning om supermakternas strävan att begränsa sina militära engagemang för att få ökade möjligheter att satsa bl.a. på den inre sociala och ekonomiska utvecklingen. Naturligtvis är bedömande instanser medvetna om risker för att konflikter i andra delar av världen, där det är allt annat än lugnt och stabilt, skall sprida sig till Europa. Men riskerna därför bedöms av försvarsutredningen vara väsentligt mindre än tidigare under efterkrigstiden. Så länge krig inte kan uteslutas i vårt närområde är det dock motiverat med ett försvar som övertygar omvärlden om vår neutralitetspolitiks trovärdighet. Främst måste vårt totalförsvar organiseras så att en motståndare måste vara medveten om att det tar lång tid för honom att nå sitt syfte. Vi kan alltså inte organisera vårt försvar så att så mycket satsas på ett hårt yttre skal att vi inte har resurser nog att erbjuda ett segt försvar om skalet skulle genombrytas. Den meningsriktning som jag företräder ser det med begränsade resurser klokare med en motsatt planering. Att vid planeringen inte ta hänsyn till att resurserna är begränsade, är att tänka bort verkligheten. Det är bara i krig eller vid uppenbar krigsfara som den ekonomiska aspekten helt får underordna sig. En realistisk planeringsnivå är till fördel även från fackmannasynpunkt. En mycket framträdande hög militär har ju i ett par artiklar gett uttryck för den uppfattningen att det är bättre att planera inom en ram som har förutsättningar att hålla än att få lägga ned intelligens och möda på att utarbeta planer som det senare inte ges möjligheter att uppfylla. Jag skall i fortsättningen knyta resonemangen till de reservationer som är bifogade utskottets betänkande. Allra först vill jag ägna några ord åt ett par synpunkter i vpk-motionerna. Dessa bygger på folkförsvarstanken. Det finner jag i princip tilltalande. Men man kommer igen med den underliga föreställningen att det skall vara möjligt att genom ett beslut veckorna före kommande budgetår i ett slag minska anslaget till det militära försvaret med 2 miljarder kronor. I ett debattinlägg här i riksdagen för litet mer än ett år sedan tror jag mig vattentätt ha bevisat att en sådan nedrustningstakt är helt omöjlig. Förslaget är i detta avseende ett tomt demonstrationsförslag. Utskottet anser i övrigt det förslag som skisseras av vpk vara otillräckligt för våra säkerhetspolitiska mål. Vpk yrkar även avslag på utvecklandet av Jaktviggen. På den punkten har flera känt stark tvekan men efter grundliga överväganden kommit fram till att detta är det förmånligaste av tänkbara alternativ för ett jaktflyg på 1980 och 1990-talen. Andra flygplanstyper som vi nu har är även efter vidareutveckling otillräckliga för sina uppgifter, och köp utifrån eller licenstillverkning ökar kostnaderna och minskar oberoendet. Vid punkten 1 i utskottsbetänkandet, som handlar om det militära försvarets fortsatta inriktning, har de borgerliga partiernas företrädare en gemensam reservation, i vilken de kräver att Kungl. Maj:t skall analysera följderna av ett beslut som anknyter till de lägre kostnadsramarna och redovisa konsekvenserna för nästa års riksdag. En läsare som inte känner reservanternas kvalifikationer skulle av detta förledas tro att de inte har förstått planeringssystemet. En sådan underskattning av motparten är utskottsmajoriteten helt främmande för, varför vi bara kan se reservationen som en allmän markering av att de borgerliga är missnöjda med en instyrning som kan minska försvarskostnaderna. Den redovisning man begär kommer vid den årliga rullningen av programplanen. I detta system ligger en strävan till långsiktig handlingsfrihet. Att allt skall bli perfekt från början föreställer jag mig inte men att vi med detta är inne på rätt kurs är jag helt övertygad om och yrkar därför avslag på nämnda reservation. När det gäller tyngre vägande synpunkter på den långsiktiga inriktningen av det militära försvaret skiljer sig oppositionspartierna åt. I reservationen 2 tar mittenpartierna främst upp avvägningsfrågorna men behandlar också en hel del andra saker. Ekonomiskt lägger de sig 1 250 miljoner kronor högre än vad propositionen förutsätter för den kommande femårsperioden, vilket är mycket pengar men ändå ligger bortåt miljarden under moderaternas förslag. En sak skall utan vidare erkännas: det blir minskningar. Jag har aldrig försökt bevisa att man får lika mycket för mindre pengar som för mera, och jag skall inte göra det nu heller. Det är inte heller det saken gäller, utan det är om vi får tillräckligt, om presenterade planer fullföljs, och det anser utskottsmajoriteten, med stöd av det säkerhetspolitiska resonemanget, att vi får. Mittenpartierna i utskottet stöder sig på ÖB:s beräkningar, när de talar om nedgång av antalet stridsmedel och förbandsenheter. Uppgifterna kan varken dementeras eller bekräftas. då undersökningar pågår. Antalet fältbrigader blir mindre, men lokalförsvarsförbanden ökar i antal, då vi ju är helt eniga om att vi skall ha allmän värnplikt. Detta påverkar självfallet förbandens uppgifter och behovet av utrustning och utbildning. Här kommer den i dagarna tillsatta värnpliktsutredningen in i bilden. Utskottet förutsätter att denna parlamentariska utredning liksom den tidigare enmansutredningen skall eftersträva kortaste möjliga men erforderliga utbildning för de olika uppgifterna, dock med bevarade möjligheter till flexibilitet. Det innebär att främst den allmänmilitära utbildningen och befälsutbildningen måste ges hög prioritet. I denna reservation behandlas också krigsmaterielfrågorna. Till de för samtliga i utskottet företrädda meningsriktningarna gemensamma markeringarna hör att behovet av krigsmaterielindustri inom landet uttalas. Dessa frågor kommer i vad det gäller sysselsättningen att behandlas av Olle Göransson, när han får ordet. Tyngdpunkten i denna reservation ligger i resonemanget om var just tyngdpunkten i försvaret skall ligga. Trots att jag har umgåtts länge med dessa frågeställningar och i två omgångar suttit vid sammanträdesbord med företrädare för denna reservation, som jag har läst om och om igen, så har jag inte blivit klar över graden av meningsmotsättningen mellan majoritet och reservanter i denna fråga. En ytligare genomgång skulle kunna ge vid handen att differenserna skulle kunna röra sig över ett fält från ”stor meningsmotsättning” över ”gradskillnad” eller ”betoningsfråga” till ”en fråga om olika uttrycksmedel”. Någonstans i mitten av det fältet ligger skillnaden. Såväl i utskottets betänkande som i mittenpartireservationen beskrivs egentligen det balanserade djupförsvaret med kraftsamling till gräns och kust. Vad som är helt klart är att mittenreservanterna inte delar departementschefens och utskottsmajoritetens uppfattning att avvägningsprogrammet Fjärrstridsförband, innehållande ubåtar och attackflyg, bör ges lägre prioritet än övriga krigsuppgiftsorienterade avvägningsprogram. Mig förefaller det dock som om man inte betalade kostnaden för detta mer än till hälften med ökad medelstilldelning.

Vi visste inte riktigt vad vi skulle tro om detta men förklarade oss beredda att resonera om ytterligare besparingar för att se om vi den vägen skulle kunna komma varandra närmare. Därvid har vi gjort klart att det var besparingsvägen vi kunde tänka oss att gå fram. Den av försvarsutredningen och regeringen förutsatta kostnadsramen kunde vi med hänsyn till totalekonomiska realiteter inte tänka oss att vidga. Det var tydligen på detta som möjligheten till bredare enighet strandade, då ansatsen till dialog i brist på gensvar avstannade. Det vore förmätet av mig att ge råd, men det kanske inte kan anses alltför ofint, om jag säger att hade jag mittenpartiernas uppfattning om nödvändigheten av tunga fjärrstridskomponenter, så skulle jag votera med moderaterna. Deras reservation rymmer medel att uppfylla mittenpartiernas ambition på fjärrstridssidan. Moderaterna finner även de det politiska läget i Europa mindre hotande än på länge, och det skall erkännas att de låtit detta medvetande avspegla sig i en slutsumma som ligger långt under vad ÖB bedömer som erforderlig. Den ligger på stort avstånd uppåt räknat i förhållande till vad andra meningsinriktningar i riksdagen kan tänka sig, vilket väl har samband med en mera pessimistisk säkerhetspolitisk-strategisk syn. Om jag förstår dem rätt, kopplar moderaterna hårdare än övriga meningsinriktningar vår säkerhet med förekomsten av militära resurser i vårt närområde. Resonemang och beskrivningar av styrkereduktioner vid bifall till propositionen sammanfaller med mittenpartiernas, varför också genmälena blir desamma. Moderaterna förefaller inte att se fullgod avhållande verkan hos ett på uthållighetstanken uppbyggt försvar.

Beträffande civilförsvarets fortsatta inriktning har de borgerliga partierna en gemensam reservation. Den strider dock inte mot den förändrade grundsynen beträffande civilförsvarets sätt att verka som i sin tur bygger på antaganden om ett framtida krigs karaktär. Man räknar ju inte längre primärt med terrorbombning av befolkningen. Grundläggande för planeringen föreslås därför vara att befolkningen kan komma att beröras av biverkningar vid bekämpning av militära mål i samband med en invasion med i första hand konventionella stridsmedel. Att göra trovärdigt att sådant skydd kan ges är också en del av den krigsavhållande verkan som vi eftersträvar. Utskottsmajoriteten anser att de uppställda målen kan nås med av Kungl. Maj:t föreslagna medel. Jag vet att fru Nancy Eriksson har mera att säga om civilförsvaret, och jag nöjer mig därför nu med att yrka avslag på reservationen. Riksdagen har inte nu bara att ta ställning till en långsiktigare inriktning av totalförsvaret utan också att ta ställning till ramberäkningarna för nästa budgetår, som är det första i programplaneringssystemet. Det är ingen liten affär. Kostnaden för det militära försvaret närmar sig 7 miljarder. Kungl. Maj:t föreslås få göra överskridanden som senare avräknas, om det behövs av beredskapseller arbetsmarknadsskäl. Utskottet ställer sig därjämte välvilligt till en rörlig kredit för sådana investeringar som är kapitalkrävande men ger god rationaliseringseffekt. I mittenpartiernas reservation för nästa budgetår uttrycks tvivel om förslagets hållfasthet, men originellt äskas inte ett högre belopp utan föreslås att regeringen skall komma tillbaka med begäran om ytterligare medel på tilläggsstat. Moderaterna föreslår däremot i linje med sitt långsiktsförslag en uppräkning med 235 miljoner. Jag ber att få yrka avslag på båda reservationerna liksom på den gemensamma reservationen angående civilförsvarets årsbudget. På denna punkt bejakar utskottet ett bemyndigande att vid behov överskrida Jag ber också att få yrka avslag på återstående reservationer, av vilka flertalet är konsekvensreservationer så till vida att moderaterna har skiftat ut sitt ökningsförslag till olika ändamål. Ytterligare en reservation är dock gemensam för de tre borgerliga partierna. Den uttalar sig till förmån för skyddsrum och skyddsmasker. I sistnämnda avseende förutsätter utskottsmajoriteten att möjlighet till omdispositioner skall kunna underlätta ytterligare skyddsmaskanskaffning. I övrigt skall ju ramen prövas varje år, varför civilförsvarets behov kan säkerställas genom korrigeringar. Mittenpartierna vill ge försvarets radioanstalt ett tillägg utöver täckningen för kostnadsökningar. Den ökning som bifall till propositionen ger medger oförminskad verksamhet, vilket utskottsmajoriteten finner vara till fyllest. Efter denna genomgång som har fått bli ytterst summarisk ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Det är alltid intressant att lyssna på herr Gustavsson i Eskilstuna när han uttalar sig om försvarsfrågor, därför att han kan dessa frågor.

Bengt Gustavsson medger att vi nu kommer att få ett relativt sett svagare försvar, och då tycker jag också han borde medge att det kommer att bli ett försvar med en lägre fredsbevarande förmåga.

Vi har fortfarande den mening som angavs i ett sammandrag år 1969 av försvarsministerns skrift: ”Om Sverige, som utgör ett så stort landområde mellan öst och väst, skulle avrusta, tvingas kringliggande länder och allianser att omvärdera sin försvarspolitik. Båda maktblocken måste möta den rubbade balansen med åtgärder. Båda sidorna måste inrikta sig på att hindra den andra parten att vid ett krig få tillgång till svenskt område. Den nuvarande fredsstabiliteten i det nordiska området skulle snart komma att utbytas mot osäkerhet och allmän otrygghet. Om ett krig bröt ut skulle vårt land sannolikt snabbt bli krigsskådeplats.” Det var år 1969 detta skrevs. Jag tycker det är riktigt även nu.

Herr talman!

Även vi vill delta i rustningsbegränsningar, men att ensidigt vidta så kraftiga nedskärningar som man föreslår i försvarsutskottets betänkande kan vi inte vara med om. Visst kostar vårt förslag mer pengar men det ger också en större effekt. Var skall vi då ta de pengarna ifrån? Vi har, som herr Gustavsson också sade, i vår reservation nr 5 begärt att Kungl. Maj:t skall återkomma till riksdagen och på tilläggsstat begära erforderliga medel för budgetåret 1972/73. Jag kan komplettera det förslaget med att om ni vill rösta fram vårt förslag så kommer vi också att vara med om att betala för det. Men att öronmärka några pengar just för att täcka de därigenom ökade försvarskostnaderna — det rör sig i detta sammanhang om relativt blygsamma belopp — har vi inte gjort tidigare, och det behöver vi inte göra nu heller. Man kan öka statens möjligheter att möta de ökade försvarskostnaderna på olika sätt. Man kan göra det genom att föra en sådan politik att våra resurser ökar snabbare. Varje procents ytterligare ökning av bruttonationalprodukten ger mycket stora belopp till stat och kommun i extra skatteinkomster. Det är en bra metod. En annan metod är att iaktta större sparsamhet inom det allmänna. En sådan rekommendation har landsting och kommuner fått. Den bör också tillämpas inom det statliga fältet. Vi har alltid tidigare varit med om att betala det som vi varit med om att besluta, och vi kommer att göra det nu också. Jag hade hoppats att herr Gustavsson i sitt anförande skulle ha svarat på min fråga om det är bättre att anslå pengar till arbetsmarknadsstyrelsen för att bereda dem som nu måste friställas ny sysselsättning än att anslå motsvarande medel direkt till försvaret. När det gäller AMS har det inte varit svårt att få pengar, men när det gäller försvaret är det värre. Vi kanske kan få ett svar på den frågan.

Herr talman! Utskottets ärade ordförande sade att jag hade förbigått information som har getts från militärt håll under föredragningar i försvarsutskottet. Nej då, jag har lyssnat noggrant och dragit mina slutsatser av även den sakkunskap som talar med militära röster.

Men om det skulle vara så att jag förbigått någon röst från militärt håll så har nog herr Petersson omvänt förbigått andra röster. Han kan inte sväva i okunnighet om att många känner våra rustningsbördor som ganska pressande. Därmed är inte sagt att jag tror att det förekommer någon djupare försvarsovilja i vårt land. I så fall skulle vi inte kunna ha det starka och även kostsamma försvar som vi i dag har. Tvärtom är försvaret en del av den trygghetsplattform som människorna är beredda att satsa en del på. Men man får inte pressa den viljan alltför hårt. Det måste vara en balans mellan vad man är beredd att satsa på olika trygghetsfaktorer. Per Petersson säger att jag har medgivit att vi får ett relativt svagare försvar. Nej, det har jag inte medgivit. Jag har medgivit att vi försöker bromsa ökningstakten på försvaret, men jag har klart och tydligt sagt att jag ser tendenser i världen till att också andra länder slår in på den vägen, vilket ju är värt att hälsa med tillfredsställelse. Jag tror därför inte på någon relativ försvagning i förhållande till andra länder. Herr Enskog återkommer till mittenpartiernas egendomliga tanke att det inte är den som har avvikande synpunkter på hur försvaret skall vara uppbyggt som skall äska medel för sina förslag, utan att man kan nöja sig med att låta Kungl. Maj:t återkomma med de äskanden som man inte själv har kurage att lägga fram. Herr talmannen signalerar att min tid är ute. Jag får återkomma med en senare replik.
Herr talman! Bengt Gustavsson ville inte medge att de av regeringen framlagda förslagen leder till att vi får ett relativt sett svagare försvar. Jag vågar påstå att så blir fallet.

Om inte omprövningar sker, blir det en sådan nedgång. Vem skall vi tro på i detta fall, om vi inte kan tro på ÖB? Om man påstår att de framtida anslagsförslagen inte skulle leda till den nedgång ÖB anger, kan man ju inte heller räkna med att det skall bli en sådan skillnad som Bengt Gustavsson anför mellan vad socialdemokraterna och vi i moderata samlingspartiet vill ha i framtida försvarskostnader. Bengt Gustavsson har ju sagt att mer pengar till försvaret också ger större effekt.
Herr talman! Herr Gustavsson i Eskilstuna säger att det är egendomligt att vi inte äskar medel för de ökade kostnader som blir följden av vårt förslag. Ja, överbefälhavaren har ju sagt att han inte gjort någon beräkning av följderna av de ramar som har angivits i propositionen och att han bör få återkomma med nya beräkningar om utfallet av dessa. När dessa beräkningar gjorts — och de kommer ju att överlämnas till Kungl. Maj:t — är det naturligt att Kungl. Maj:t återkommer till riksdagen med begäran om pengar, och då är vi också beredda att se till att sådana medel anslås. Men om socialdemokraterna har en verklig önskan att få en bred uppslutning kring försvaret, står möjligheterna fortfarande öppna att rösta fram vårt förslag. Det generella innehållet i det förslag som Kungl. Maj:t lagt fram i propositionen kan ju inte alls uppfyllas inom den ekonomiska ram som där anges. Resultatet skulle bli betydligt bättre med vårt förslag. Skall försvarseffeken motsvara den som försvarsministern tänkte sig när propositionen skrevs, måste ökade ekonomiska satsningar göras. Jag rekommenderar därför vårt förslag. Vore det inte också rimligare med en stor uppslutning kring ett mera realistiskt förslag, som vi anser vårt vara, än att socialdemokraterna nu med vänsterpartiet kommunisternas hjälp driver igenom ett sämre försvarsbeslut? Det är, såvitt jag vet, första gången något sådant inträffar i vårt lands historia, och det vore beklagligt om det skulle behöva ske nu.

Herr talman! Jag tycker naturligtvis att det alltid är beklagligt, om våra förslag går igenom med vänsterpartiet kommunisternas hjälp. Det vore bättre att ha en egen majoritet. De borgerliga partierna brukar emellertid ha mindre betänkligheter på den punkten. Det brukar inte vara någon ände på jublet i det lägret, när kommunisterna och de borgerliga finner varandra och kan tillfoga regeringen nederlag. Vad det skall vara för skillnad på försvarsfrågan och andra frågor i det avseendet har jag svårt att förstå. Herr Enskog kommer att bli bönhörd när det gäller att Kungl. Maj:t skall komma tillbaka med redovisning av konsekvenserna av förslagen. Han kommer att bli bönhörd redan i november månad, när nästa programplan kommer. Och jag skulle tro att han blir bönhörd i ett avseende till, om han ger sig till tåls ytterligare något halvår. Jag är säker på att det beslut som vi kommer att fatta om ett år på grundval av det materialet kommer att få bred anslutning. Så var det 1968. Det var ett väldigt tumult, när det förslag som byggde på 1965 års försvarsutrednings betänkande behandlades första gången, men det dröjde inte länge förrän de borgerliga partierna hade anpassat sig, och nu ser de tydligen med något av nostalgi i blicken tillbaka på det beslut som de då så ivrigt bekämpade. Frågan om det är bättre att anslå pengar AMS-vägen måste besvaras. Det har vi, som herr Enskog vet, gjort i utskottets betänkande, och jag nämnde det också i mitt inledningsanförande. Utskottet medger överskridande, om det av arbetsmarknadsmässiga skäl är befogat. Herr Petersson i Gäddvik återkom till talet om det svagare försvaret och sade att jag har sagt att mera pengar till försvaret ger effekt. Ja, det ger effekt vad gäller antalet brigader, antalet båtar, antalet flygplan osv., men det är därmed inte sagt att försvarets relativa effekt måste påverkas. Detta är beroende av förhållanden i vår omvärld. Även moderata samlingspartiet har i sin reservation erkänt att krigshotet synes mindre nu än tidigare, och det säger inte litet.

Herr talman! Får jag allra först bara säga att jag delar herr Peterssons i Måndagen den Gäddvik uppfattning att herr Bengt Gustavsson är i alla de sammanhang 29 maj 1972 jag har lärt känna honom en trevlig och saklig debattör, och jag skall under loppet av mitt anförande ta upp en del av de synpunkter han framförde. Men eftersom herr Bengt Gustavsson har det anseendet tycker jag, att han kunde ha besparat sig den där lilla frasen om att här ökar vi försvarskostnaderna med många hundra miljoner, och då får vi väl inget svagare försvar — eller hur orden föll. Visst ökar vi försvarskostnaderna med åtskilliga hundra miljoner — nominellt. Men det är fråga om vad pengarna reellt är värda, som avgör konsekvenserna för försvaret. Jag skall också lova herr Bengt Gustavsson att försöka vara odramatisk. Mot den bakgrunden vill jag inte heller beteckna det försvarsbeslut som riksdagen om några timmar skall fatta som det viktigaste sedan 1925. Det har snart gått 50 år sedan dess, och under tiden har riksdagen fattat flera mer positiva och väl så viktiga försvarsbeslut. Men jag vill avgjort beteckna det nu förestående beslutet, om det sker med anslutning till utskottsmajoritetens förslag, som det för den svenska demokratin mest riskfyllda som fattats sedan 1925.

Det blev helt enkelt så, herr talman, att fredsoptimisterna fick fel under dessa perioder och att pessimisterna — många skulle väl säga realisterna — fick rätt. vn Det behöver naturligtvis inte innebära att det kommer att gå på samma sätt en tredje gång under detta sekel. Det betyder inte heller att fredsoptimisterna saknat alla rimliga grundvalar för sitt resonemang vid de tidigare tillfällena, ännu mindre att de idealistiska motiveringar som drev dem var dåliga. Men vad de förbisåg var t.ex. under perioden 1906-1913 många tydliga tecken på att ett utbrott av den — om jag får kalla den så — kejserliga tyska vulkanen nalkades. Under perioden från mitten av 1920-talet och framåt förbisåg de konsekvenserna av att Förenta staterna under en hög och långvarig våg av politisk isolationism drog sig undan det gamla Nationernas förbund och vägrade att garantera den franska östgränsen. De förbisåg även konsekvenserna — åtminsonte länge — av den förvridna nationalism som hitlerismen lockade fram i Tyskland. Bland deras motiv fanns det idealistiskt aktningsvärda men realistiskt omöjliga att om Sverige nedrustade så skulle det bli ett exempel för världen och följas även av stormakterna. Det motivet hade faktiskt en viss anklang t.ex. även i Storbritannien under 1930-talet. Det var, herr talman, en av de avgörande anledningarna till att den dåvarande brittiska toryregeringen bara långsamt följde Hitlertysklands upprustning i spåren, och det i sin tur var en av de mest betydelsefulla orsakerna till att Hitlerregimen vågade sig på det andra världskriget. Det tragiska var att just fredsopti 37 mismen i Storbritannien stärkte Hitlers tro på sin oövervinnlighet och därigenom bidrog till vad som har kallats ett onödigt världskrig.

Av den här summariska rekapitulationen kan två slutsatser dras. Det är som sagt inte säkert att fredsoptimisterna får fel beträffande den nu förestående framtiden. Men det är heller inte säkert att om och när det blir en tredje gång Sverige då kommer att ha lika stor tur som 1914—1918 och 1939-1945. För kort tid sedan tyckte sig ju även herr Palme kunna skymta randen av ett tredje världskrig. Huvudfrågan är hur stora risker vi vill ta, och där tar regeringen enligt min mening för stora risker. Jag skall försöka att något belysa dem. Jag börjar med några ord om den säkerhetspolitiska bakgrunden. Beträffande vad som sägs om den i försvarsutskottets betänkande är utskottet enigt. Det är värdefullt, och flera i och för sig värdefulla påpekanden görs också. Men resonemangen nu i debatten kan naturligtvis behöva vidgas och kommenteras. Naturligtvis utan anspråk på någon som helst fullständighet skall jag göra det. Låt mig då först bara konstatera att försvarspolitiken ofta och med rätta beskrivs som ett av säkerhetspolitikens medel. Vilka är då de andra komponenter i Sveriges säkerhetspolitik som förutom försvaret har inverkan på möjligheten att vi skall stå neutrala i händelse av krig? För det första är det naturligtvis, som försvarsutskottet också påpekar, stabiliteten i den svenska neutralitetspolitiken. Över den komponenten är vi själva herrar här i landet. Men för att den verkligen skall bli framgångsrik fordras också att ett par andra delkomponenter är med i bilden. Den första av dem är att det föreligger en verklig maktbalans mellan stormaktsblocken och i synnerhet mellan supermakterna, inte bara allmänt globalt sett, för det gör det ju, utan även i de delar av Europa som är särskilt intressanta ur svensk synvinkel. På utvecklingen härvidlag kan vi bara utöva ett ringa inflytande. Men det hindrar inte att just en sådan maktbalans som jag nu talar om är av vital betydelse för själva möjligheten att driva en oberoende, alliansfri politik för att kunna stå neutrala i krig. Ty för att det över huvud taget skall vara möjligt att med framgång upprätthålla en neutralitetspolitik av det svenska slaget fordras två parter att vara alliansfri och i krig neutral mellan, två parter som har något så när likvärdiga intressen av att Sverige driver en sådan politik. Avtar det intresset hos någon av de stora parterna kommer som en automatisk följd att den oberoende politiken får större svårigheter att verkligen vara oberoende och framgångsrik. Åt stormaktsbalansens bestånd kan vi själva, som jag nyss anmärkte, inte göra mycket. Men det är viktigt att vi gör klart för oss själva här hemma att under överskådlig tid kommer den maktbalans i Europa som är den första förutsättningen för att Sverige med framgång skall kunna driva sin egen linje att vara beroende av en relativt kraftig amerikansk militär närvaro i vår världsdel. Och det skulle inte skada, tvärtom, om man från den svenska regeringens sida oftare underströk det förhållandet som det faktum det är. Gjorde man det skulle vi också kunna bidra till förtroendet i andra länder för realismen hos den svenska säkerhetspolitiken och vi skulle stärka dess allmänna goodwill. I det senare fallet är det min uppfattning att en försvagning av vår allmänna goodwill inträffat under senare år när det gäller uppfattningen i andra demokratiska länder. Summan av det här resonemanget skulle då vara: De ingredienser, vid sidan av ett starkt försvar, som den svenska säkerhetspolitiken bygger på har knappast utvecklats på ett sätt som i och för sig kan motivera att en mindre tyngd läggs på försvaret. Det gäller såväl beroendet av maktbalansen mellan stormaktsblocken som det förtroende och den goodwill i andra betydelsefulla länder som förstärker möjligheterna att med framgång driva vår linje. I den mån någon förändring har inträffat kan det väl snarare sägas vara den att en viss försvagning i de båda senare avseendena hotar eller redan är på väg. Det skulle i och för sig motivera en större vikt på försvarsområdet. Emellertid finns det ju, som vi alla vet och erkänner, även positiva drag, som kan verka i motsatt riktning när det gäller de hotoch angreppsbilder som kan te sig rimliga att räkna med för vårt land under t.ex. en 15-årsperiod framåt. Dit hör bl.a. avvecklingen av de allvarliga motsatsförhållanden mellan Tyskland och Frankrike som under många tidigare århundraden plågat Europa. Den avvecklingen är ett verk främst av Konrad Adenauer och de olika franska efterkrigsledarna. Dit hör naturligtvis den Brandt-Scheelska östpolitiken med så småningom ett allt starkare stöd från de andra NATO-makternas sida, men också från andra staters sida och även från vår. Dit hör slutligen de alltjämt pågående Moskvasamtalen, som trots allt kom till stånd och som avkastat vissa resultat, också om det väl är klart att de kommer att lämna ett par av de allvarligaste konfliktproblemen utan lösningar. Det kan därför inte sägas vara oberättigat att försvarsutskottet och även utrikesutskottet har dragit slutsatsen, att det har inträtt en situation i Europa som kan innebära förutsättningar för ett mer varaktigt tillstånd av avspänning och samarbete. Men de säger också att bakslag naturligtvis kan inträffa, även om låsningar av motsättningar mellan stormaktsblocken nu har blivit mindre hårda. Det är alltså alltjämt fråga om hur stora risker vi vill ta. Jag skall nämna några ytterligare skäl för att de riskerna inte bör få bli så stora som regeringspropositionen och utskottsmajoriteten förordar. Ett sådant skäl är ju, herr talman, att de nuvarande avspänningssträvandena vad Europa beträffar väsentligen gäller Centraleuropa. Jag tror att den iakttagelsen är viktig. Stormaktsblocken är angelägna att minska spänningen kring den för dem i nuläget mest allvarliga eventuella konfrontationslinjen. Försöker man se problemen ur sovjetisk synvinkel, så kan man säga att bakom denna strävan även finns ganska komplicerade motiv.

Ser man i huvudsak samma problem ur NATO-synvinkel kan liknande iakttagelser göras.

Men, herr talman — och detta är det centrala i det resonemang som jag nu försöker föra — hela den här utvecklingen, som nu synes vara på väg, innebär ju egentligen ur vår svenska synvinkel ingenting annat än att troligen en allmän minskning av spänningen mellan stormaktsblocken tills vidare är på väg, men man vet inte hur långvarig den blir. Samtidigt förskjuts emellertid fördelningen av den kvarstående spänningen från centrum till de södra och norra europeiska flankerna. Det innebär sannerligen inte något motiv för att ta särskilt stora risker beträffande säkerhetsoch försvarspolitik. Beträffande den norra europeiska flanken har försvarsutredningen klart uppmärksammat detta förhållande, och den har helt enhälligt uttalat: ”Norden utgör till följd av sitt geografiska läge en skärningspunkt mellan östoch västintressen. Sovjetmarinens behov att få fritt tillträde till Atlanten framför allt från Murmanskområdet men även från Östersjön samt behovet att skydda sitt eget operationsområde liksom västsidans intresse att förhindra detta är väsentliga skäl till att de kringliggande områdena, Nordkalotten och områdena kring Östersjöutloppen, får strategisk betydelse. Intressemotsättningarna i fråga om dessa områden bedöms bestå även i framtiden.” Jag vill särskilt betona den sista meningen, eftersom den gäller oberoende av de pågående avspänningssträvandena och de resultat de avkastar. Jag lämnar de säkerhetspolitiska reflexionerna och övergår till några synpunkter på den utveckling som avtecknar sig med anledning av de föreliggande förslagen från regeringen och utskottsmajoriteten beträffande det svenska försvarets inriktning och förhållandet mellan målsättning och resurser. Herrar Petersson i Gäddvik, Enskog och Glimnér har belyst åtskilliga konkreta konsekvenser som kommer att inträffa under nästa och därefter kommande budgetår, såvida ingen förbättring av förutsättningarna beträffande resurserna sker. Jag skall hålla mig till några mer allmänna men — vågar jag säga — därför inte mindre viktiga synpunkter. Det sägs ju — och därom råder enighet — att målsättningen för totalförsvaret är en politisk manifestation som inte är avsedd att tjäna som utgångspunkt för totalförsvarsplaneringen. Försvarsutskottet upp repar för sin del återigen att tilltron till neutralitetspolitiken kräver att hela landet kan försvaras och att försvaret kan anpassas till skilda lägen och möta olika hot och angripare. Men samtidigt är det väl ändå, herr talman, alldeles klart att om spännvidden mellan målsättningen, å ena sidan, och de resurser som ställs till förfogande, å den andra, blir mycket stor, då blir trovärdigheten hos målsättningen och neutralitetspolitiken över huvud taget lägre, för låg. Särskilt bjärt tycker jag att den svåra bristen på överensstämmelse mellan mål och medel träder i dagen vid en jämförelse mellan en rad av regeringsuttalanden i propositionen och propositionens materiella innehåll. Jag skall citera en enda av dessa deklarationer — det finns ett otal andra.

Var i vår närmaste omgivning finner försvarsministern några indikationer på att i ett tioårsperspektiv antalet rörliga fältförband kommer att gå ned till hälften eller mindre och likaså antalet andra förband med stor rörlighet, t.ex. förband med flygplan och ubåtar? Här är verkligen överensstämmelsen mycket dålig mellan det uttalande som görs och den verklighet beträffande det svenska försvaret som skulle göra uttalandet realistiskt och förtroendeingivande. Det är klart, herr talman, att det kan hända om världen blir förnuftigare än vad den i dag är — fortfarande är den en maktpolitikens värld — att vi så småningom, ehuru det kommer att dröja länge, får se en era av verklig nedrustning inledas. Hittills har vi endast och möjligen kunnat registrera en viss dämpning av upprustningen men, som fru Myrdal många gånger har påpekat, inte ett jota av verklig nedrustning. Vi borde då inte räkna med att ta för stora nedrustningsrisker för vår egen del tills en sådan mera hoppfull utveckling verkligen kan fastställas. Jag vill säga några ord om den ganska besynnerliga diskussion som försvarsutredningens majoritet tagit upp om en motsatsställning mellan s.k. initialstyrka och s.k. uthållighet — och den har försvarsministern anammat. Med initialstyrka menas då — något förenklat, fast inte för mycket — ett försvar som i huvudsak tar sikte på att avvärja ett anfall utanför, vid eller ganska nära innanför våra kuster och gränser. Med uthållighet menas — också litet grand förenklat — en försvarsmetod inriktad på fördröjning av en eventuell angripare både i ett krigs inledningsskede och sedan han lyckats tränga in i omfattande delar av vårt land. Tanken på att lyckas avvärja ett anfall sätts i det senare fallet i bakgrunden. Jag har en, som jag anser, viktig iakttagelse att göra i det sammanhanget. Försvarsutredningen framhöll att en stat som eventuellt angrep Sverige alltid måste ta hänsyn till en huvudmotståndares motåtgärder och att därför tiden för att genomföra en planerad operation komme att spela en stor roll. Försvarsutredningen ansåg att snabba framstötar är troligare än långt krig. Även jag anser att det finns mycket som talar för just den bedömningen — snabba framstötar är troligare än långt krig. Men av detta drog försvarsutredningens majoritet den märkliga slutsatsen att i den motsatsställning mellan initialstyrka och uthållighet, som den själv konstruerat, skulle uthålligheten principiellt ges företräde. Den sega fördröjningen skulle verka mer angreppsavhållande än en uppläggning som gav möjligheter att avvärja ett anfall i själva kustoch gränsområdena. Försvarsutredningens majoritet upptäckte uppenbarligen aldrig den självmotsägelse som i detta sammanhang ligger i dess eget resonemang. För det är väl ändå klart, herr talman, att i fråga om flera av de angreppsfall som regeringen angivit såsom rimliga och i fråga om flera rimliga strategiska målsättningar för en eventuell angripare, så är det för oss mera behovet av avvärjning och mindre behovet av seg fördröjning över stora ytor djupt in i landet som träder i förgrunden. Ta förhållandena i sydligaste Sverige! Östersjöutloppens strategiska betydelse är vi alla överens om. Att snabbt ta Skåne och ett par angränsande bitar kan framstå som ett vitalt intresse för en presumtiv angripare. Dessa våra landområden erbjuder mycket dåliga möjligheter för ett segt uppehållande försvar över ytan dels därför att ytan är liten, dels därför att den är sådan den är. Vad det då kommer an på, om man vill avhålla från angrepp, det är att ha tillräckliga resurser för att avvärja ett angrepp genom egna motaktioner på vattnet, under vattnet, i luften och på stranden och till den gränsande landområden. Det kan verka avhållande och förhindra att anfallet kommer till stånd. Däremot tror jag, herr talman, att det har mindre krigsavhållande betydelse om en sådan presumtiv angripare måste räkna med segt och fördröjande försvar i de småländska skogarna. Han har kanske, i varje fall inledningsvis, ett ganska ringa intresse för dem; han behöver dem inte för det här förutsatta primära målet. Parallella resonemang kan föras om en planering för ett angrepp på Gotland för att skaffa en mer fullständig kontroll över Östersjön och därigenom förbereda vidare framstötar. Parallella resonemang kan föras om östra Mellansverige med huvudstadsområdet och om västra Mellansverige med Göteborg-Bohusområdet. Parallella resonemang kan föras även beträffande nordligaste Sverige med dess betydelse för Kalottområdet, fast med något annorlunda försvarskomponenter på vår sida. Allt detta gäller under förutsättning att försvarsutredningen har rätt i att de väsentliga strategiska målen och ansträngningarna att skapa bättre förhandlingspositioner för en eventuell angripare ter sig viktigare att uppnå med en snabb framstöt än att ge sig in på ett långt och utdraget krig. Försvarsutredningen har alltså bedömt det så att snabba framstötar är troligare än ett långt krig, och därmed har utredningen egentligen slagit ihjäl sitt eget initialstyrkeoch uthållighetsresonemang. Detta har också försvarsministern upptäckt. Men eftersom det är han själv och en del av hans medhjälpare som har konstruerat den orealistiska och för försvarsplaneringen ofruktbara motsatsställningen mellan initial styrka och uthållighet kunde han ju inte överge den. Därför har han helt — Nr 91 enkelt i propositionen strukit försvarsutredningens bedömning att snabba Måndagen den framstötar är troligare än långt krig. På det viset försöker han klara sig 29 maj 1972 själv från den ohjälpliga självmotsägelse som jag här har tecknat. — — Jag skulle verkligen vilja, inte vädja utan enträget anhålla hos Försvarets fortsatta försvarsministern och regeringen att stryka hela detta resonemang om inriktning m.m. företrädet för uthållighet framför initialstyrka ur sin tankevärld. Det är enligt min mening till stor skada för det svenska försvarets möjligheter att verkligen vara krigsavhållande. Jag vill inte vända det resonemanget upp och ned och lika schablonmässigt prioritera initialstyrka framför uthållighet. Men det måste, som vi har skrivit i vår och centérpartiets reservation, vara en optimal avvägning. Uthållighet i vid mening förutsätter att initialstyrkan inte är för svag. Den förutsätter att inget av de stora avvägningsprogrammen sättes i strykklass. Besparingskraven måste riktas mot alla dessa program, och avgörande måste vara vilken avvägning som ger den såvitt vi kan bedöma bästa effekten. Något stöd för sin nuvarande linje har försvarsministern inte, såvitt jag förstår, från de ansvariga militära instanserna.

Praktiskt taget alla som under 1971 har försökt följa med kostnadsutvecklingen i allmänhet och dess inverkan på försvaret i synnerhet — utom försvarsministern och hans meningsfränder — är överens om att bristfälligheter i givna förutsättningar för de olika programplanerna 1972-1977 medfört att det i alla något så när studerade variationer fattas ett belopp i storleksordningen 1 000 miljoner kronor. Det gör det också för försvarsministern, men han tycks föredra att inte låtsas om det. Han gör också stora ansträngningar att neddimensionera betydelsen därav för möjligheterna att i Sverige upprätthålla en egen vapenindustri och undvika beroende av maktblocken samt inte minst, som flera tidigare talare berört, konsekvenserna för sysselsättningen. Men grundkonturerna i problemet är väl ändå alldeles klara och inte så särskilt konstiga.

Det är inte alls några överord att säga att man såväl inom försvarsstaben som inom försvarets materielverk och inom själva försvarsdepartementet i dag knappast vet någon levandes råd om hur dessa problem skall klaras av utan alltför svåra konsekvenser för försvarsindustrins anställda och naturligtvis för denna industri själv. Uppslag och 43 beräkningar förändras från dag till dag, och inom försvarsdepartementet letar man säkert tämligen förtvivlat efter utvägar att undgå konsekvenserna av regeringens egna förslag, men några sådana förnuftiga utvägar finns inte. Inom försvarets egna industrier och inom statliga och andra försvarsindustrier måste man därför bereda sig på bistra tider. Mittenpartiernas reservation innebär att påfrestningarna blir mindre och att man får längre tid på sig för en omställningsoch omplaneringsperiod. Detta gäller alltså vårt yrkande beträffande planeringsramen för hela den närmaste programperioden. Att vi nu — detta har något berörts tidigare i debatten — beträffande det närmaste året föredragit metoden att begära förslag från regeringen om anslag på tilläggsstat, beror bl.a. på att det har varit omöjligt att få något säkert grepp om vad som egentligen erfordras. Det beror i sin tur på att varken försvarsstaben eller andra berörda myndigheter ännu har fått några klara riktlinjer från departementet om hur de skall förfara och vad de egentligen skall utgå ifrån.

Hur stora tilläggsyrkandena blir har vi med någon exakthet inte kunnat bedöma på grund av den allmänna suddighet som för närvarande utmärker hela försvarsplaneringen. Kommer regeringen med sådana förslag, skall vi stödja dem, om det fortfarande är den nuvarande regeringen; kommer den inte med sådana, eller är det en annan regering, skall vi ta ansvaret själva. Till sist finns i detta sammanhang ett ytterligare och allvarligt problem. För närvarande har ju arbetet på att göra en ny programplanering börjat — övergången från 1972—1977 till 1973—1978 års planering.

Jag skulle verkligen vilja anhålla att försvarsministern åtminstone inte låter det problemet — låt mig kalla det den andra miljardens problem — flyta på samma sangviniska sätt som det på vilket han bortser från de nu omedelbart aktuella 1 000 miljoner kronorna. En vettig försvarsplanering blir helt och hållet omöjlig, om inte statsmakterna vill ge de berörda myndigheterna någon grund att stå på när det gäller hur problemet skall klaras upp.

Jag hoppas verkligen att försvarsministern vill tala ur skägget beträffande dessa stora problem. Och varför, herr försvarsminister, tjata om hela det ofruktbara resonemanget om initialstyrka och uthållighet även när det gäller direktiven till den nya värnpliktsutredningen? Det väsentliga är väl ändå att vi får en utredning som så snabbt som möjligt kan vidta sådana besparingar inom den nuvarande fredsorganisationen att vi inom rimliga ekonomiska ramar skall kunna bibehålla en i jämförelse med omvärldens utrustning effektiv vapenmateriel. Till sist, herr talman, skall jag med bara några ord beröra den politiska situationen bakom det försvarsbeslut vi nu står inför. Det beslutet kommer med all sannolikhet att dikteras av en majoritet av socialdemokrater och kommunister — det är inte det första och med stor sannolikhet inte heller det sista beslut där så kommer att bli fallet i år. Ändå vill jag verkligen inte i detta sammanhang säga att det är vpk-svansen som styr det nuvarande regeringspartiet. Det är i stället krafter inom-det socialdemokratiska partiet och dess riksdagsgrupp. Om jag vågar göra en gissning skulle det vara att de krafterna befinner sig i minoritet — det kan vara fråga om en fjärdedel eller en tredjedel, vad vet jag — men de har fått ett inflytande, som inte svarar mot deras verkliga styrka. Jag skulle väl kunna tänka mig att en majoritet såväl inom det socialdemokratiska partiet som bland dess väljare hellre sett en bred försvarsuppgörelse med centern och folkpartiet i stället för den polarisering som vi nu konfronteras med. Tyvärr ligger det i linje med regeringens uppläggning i den här frågan liksom i några andra betydelsefulla spörsmål att den hellre tar en konfrontation än en saklig uppgörelse. Jag har förståelse för partiledningar i trängda situationer, och jag har förståelse för de svårigheter som möter en minoritetsregering som den nuvarande i den ena besvärliga situationen efter den andra. Det är klart att det är ett stort intresse att då försöka bevara sammanhållningen och solidariteten inom partiet.

Det är i denna övergripande solidaritet som regeringen och dess anhängare nu brister genom det beslut i försvarsfrågan de vill genomföra.